Herr talman! Jag tycker inte heller att civilministern skall skämmas för att han läser vad statsministern skriver. Jag antar att ni brukar göra så på departementen, att ni tar reda på vad de andra står för. Jag tycker ändå att det är märkligt att det verkar finnas ett sådant behov av att bestämt uttala denna besvärjelse, så fort man tar upp EG-frågan utifrån kritiska ståndpunkter. Det skall inte råda något tvivel om att detta kommer att båda gott för oss. Med tanke på den osäkerhet som finns om var detta hamnar i slutändan och de frågetecken som fortfarande finns kvar, vilket civilministern också säger, tycker jag att det skulle vara klädsamt om det också hos ministrarna fanns aningen av en reflexion över att allt kanske inte kommer att bli så oerhört bra. Det kanske finns någonting som vi måste rucka på eller anpassa åt ett håll som vi inte skulle önska. Någon form av reflexion skulle man ändå vilja ha, tycker jag. Civilministern säger att vi inte har tagit ställning till hur långt integreringen skall gå, utan vi skall analysera och sedan får vi se. Men det är i alla fall klart uttalat från en majoritet av de politiska partierna att man vill ha en så nära anslutning som möjligt. Det är en färdriktning som inte går att ta miste på. Man har klart uttalat att det är det man vill. Det kanske är onödigt att fråga, men jag gör det i alla fall. Jag tycker nämligen att en av de uppenbara bristerna i diskussionen om EG är att det är svårt att få ut material och att man får diskutera mycket i efterhand. Hela denna fråga har undandragits den offentliga debatten på ett sådant sätt att jag tror att det är viktigt att vi fortsätter att fråga så mycket som möjligt, vi som är kritiska till denna harmonisering. Det är någonting man som statsråd får stå ut med, eftersom vi har detta frågeinstitut.
Herr talman! Jag är inte alls irriterad över att Gudrun Schyman ställer frågor. Men en del frågor är faktiskt besvarade, och jag tycker inte att man kan hävda att vi inte har gett en bred och utförlig redovisning av de problem vi kommer att möta i integrationsarbetet. Det finns en stor mängd grupper i arbete i regeringskansliet för att hantera olika frågor. Arbetet vetter mot den offentliga sektorn när det gäller många grupper. Det finns redovisat både i den proposition som lades i fjol och den uppdatering som man gjorde för kort tid sedan. Där finns mycket att hämta i dessa frågor. Jag tycker emellertid att det är angeläget att man för debatten utifrån det sakmaterialet. Jag vill också säga att vi inte kommer med besvärjelser. Det vi framför är vad vi menar är svenska mål och utgångspunkter ifall problem kommer upp på de olika områdena. Om detta är onödigt eller inte kan var och en bedöma. Men det finns också svartbilder av vad ett integrationsarbete över huvud taget kan leda till, på samma sätt som det fanns svartbilder när vi skulle närma oss en integration på varuområdet på 60-talet.
Herr talman! Jag är medveten om att vi har olika framtidsvisioner av vad denna harmonisering kommer att innebära. Jag kan bara konstatera att det enda vi kan göra är att försöka hålla den offentliga debatten vid liv och föra debatten så öppet och i så gemytligt samspråk som möjligt.

Herr talman! Per Gahrton har i en interpellation till statsministern ställt ett antal frågor, som främst gäller säkerhetspolisens personregistrering och som bl.a. tar sikte på att otillåten åsiktsregistrering skulle förekomma i verksamheten. Hans Göran Franck har i en annan interpellation frågat mig om registrering av politiska åsikter förekommit sedan förbudet mot detta infördes och, om så är fallet, vilken grunden är för denna registrering och vilken omfattning den har. Jag har uppfattat det så, att frågorna tar sikte på säkerhetspolisens verksamhet. Hans Göran Franck har också i sin interpellation frågat om de hemliga föreskrifter som finns på området och om jag vill medverka till att förekommande uppgifter om åsiktsregistrering hos säkerhetspolisen förstörs. Vidare har Hans Göran Franck frågat varför justitiekanslern ännu inte har redovisat sitt uppdrag att utreda om otillåten åsiktsregistrering förekommit hos säkerhetspolisen. Hans Göran Franck har slutligen ställt en fråga till mig som rör avlyssning med dolda mikrofoner. Arbetet inom regeringen är fördelat så, att det är jag som skall svara även på Per Gahrtons interpellation. Jag besvarar de båda interpellationerna i ett sammanhang. Ett viktigt led i säkerhetspolisens arbete för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet består i att samla in material om personer och företeelser som är av intresse för verksamheten. Det handlar här givetvis inte bara om uppgifter som rör misstanke om brottslig verksamhet. Också annan information kan ha betydelse, såsom uppgifter om att någon utsatts för hot eller att någon haft en i och för sig naturlig kontakt med en person som står under särskild övervakning. Sådana uppgifter, liksom skenbart betydelselösa uppgifter, kan nämligen visa sig vara viktiga, när de vid bearbetning ställs samman med andra omständigheter. Det är därför nödvändigt att säkerhetspolisen bedriver sin verksamhet med stor bredd, och det är en för verksamheten främmande tanke att t.ex. vissa kategorier av personer skulle stå utanför säkerhetspolisens arbetsfält. Uppgifter som säkerhetspolisen inhämtar får antecknas i säkerhetspolisens register. De föreskrifter som gäller om registreringen finns i 1969 års personalkontrollkungörelse. Enligt dessa får det —- med undantag för uppgifter om politiska åsikter — i registret antecknas de uppgifter som behövs för den polisiära säkerhetstjänsten. Några andra begränsningar gäller inte. Denna ganska vidsträckta befogenhet att registrera uppgifter skall ses mot bakgrund av verksamhetens särskilda beskaffenhet. Man måste också komma ihåg att registret i första hand är ett spaningsregister. Det är avsett att vara en upplysningskälla och en arbetshjälp för personalen vid säkerhetspolisen. Grundmaterialet till uppgifterna i registret finns i regel samlat i särskilda akter. Uppgifterna där anses också ingå i registret i registerlagstiftningens mening. Jag vill här understryka att sekretess gäller för uppgifterna i registret, och uppgifterna får givetvis inte användas för annat ändamål än det som registret är avsett för. För att inte syftet med verksamheten skall äventyras gäller sekretessen givetvis också i förhållande till den som upptas i registret. Säkerhetspolisens register har emellertid också ett annat syfte än att vara ett spaningsregister. Det skall även tjäna som hjälpmedel vid den säkerhetsbedömning som görs inom ramen för personalkontrollsystemet. När registret används för detta ändamål gäller särskilda regler till skydd för den enskildes integritet som tar sikte på vilka uppgifter som får lämnas ut i samband med personalkontroll. Som jag nyss nämnde finns det i personalkontrollkungörelsen en regel om förbud mot registrering av någons politiska åsikter. Enligt denna regel får anteckning i säkerhetspolisens register inte göras enbart av det skälet att någon genom att höra till en organisation eller på något annat sätt har gett uttryck för en politisk uppfattning. Detta förbud mot åsiktsregistrering infördes vid personalkontrollkungörelsens tillkomst år 1969. En regel om förbud mot åsiktsregistrering i allmänt register finns numera i regeringsformen. Av lagmotiven till denna regel framgår att förbudet inte utgör något hinder mot att anteckningar t.ex. om tillhörighet till politisk organisation tillförs ett register över personer som på andra grunder än enbart sin politiska åskådning kan betraktas som säkerhetsrisker. Närmare bestämmelser om tillämpningen av förbudet mot åsiktsregistrering på säkerhetspolisens område har meddelats av regeringen genom såväl öppna som hemliga föreskrifter. De allmänt hållna, öppna föreskrifterna från år 1972 går i korthet ut på följande. Medlemmar i och sympatisörer till organisationer som enligt sitt program skall verka för att med våld omstörta samhället får registreras. En förutsättning för detta är att de genom sitt handlande visat sig vara beredda att ta deli verksamhet som innebär fara för rikets säkerhet eller som syftar till att med våld förändra det demokratiska statsskicket eller påverka landets ställning som oberoende stat. Vidare utgör medlemskap i grupper som kan befaras i praktiken bedriva omstörtande verksamhet med våldsamma medel skäl för registrering. De mer detaljerade hemliga föreskrifterna — som finns i en förordning från år 1981 — innebär bl.a. att personer med anknytning till vissa uppräknade extremistorganisationer får antecknas i registret under de närmare förutsättningar som anges i föreskrifterna. Uppräkningen av vilka organisationer det gäller har ändrats några gånger, i både utvidgande och inskränkande riktning. Med hänvisning till vad jag nu har sagt kan jag sammanfattningsvis slå fast att åsiktsregistrering inte får förekomma i säkerhetspolisens verksamhet. Däremot får registrering av aktiviteter av extremistkaraktär ske. Men det är en helt annan sak än åsiktsregistrering. Frågan om det trots förbudet ändå förekommit otillåten åsiktsregistrering har under årens lopp varit föremål för behandling av bl.a. riksdagens ombudsmän, JO, och riksdagens justitieutskott. De granskningar som därvid skett har inte gett stöd för sådana antaganden. Trots detta är det givetvis angeläget att uppgifter som framförs om att allt inte skulle stå rätt till i görligaste mån kontrolleras. Förra året påstods det i massmedierna att säkerhetspolisen skulle ha ägnat sig åt vad som kunde vara otillåten åsiktsregistrering. Mot bakgrund av dessa uppgifter har regeringen därför i augusti förra året uppdragit åt justitiekanslern, JK, att utreda om otillåten åsiktsregistrering förekommit hos säkerhetspolisen efter år 1969. Uppdraget är omfattande, och JK:s utredning pågår alltjämt. När det uttryckliga förbudet mot åsiktsregistrering infördes i personalkontrollkungörelsen, föreskrev regeringen samtidigt att sådana uppgifter som redan fanns i registret, men som inte fick antecknas enligt de nya föreskrifterna, skulle avföras ur registret så snart som möjligt. Denna registergallring gjordes i samband med att registret lades om till automatisk databehandling. Gallringen avslutades under början av 1970-talet. I sammanhanget kan jag tillägga att ambassadör Carl Lidbom — som har haft regeringens uppdrag att göra en genomlysning av den polisiära säkerhetstjänsten — i sin nyligen framlagda rapport om säkerhetspolisens arbetsmetoder har föreslagit att det bör ske en inskränkning av registreringen av politiska aktiviteter. Till följd av detta bör enligt rapporten motsvarande uppgifter gallras ut ur registret. I rapporten tas också frågan om gallring av uppgifter som är inaktuella upp. Rapporten har lämnats över till säpokommittén för att utgöra underlag för dess fortsatta arbete. Per Gahrton har i sin interpellation ställt en fråga som rör Carl Lidboms befogenheter att ta del av de akter som hör till säkerhetspolisens register. Som svar kan jag upplysa att regeringens uppdrag till Carl Lidbom innebar att handlingar och upplysningar från säkerhetspolisen — även sådana som berörde enskilda personer — skulle tillhandahållas honom utan hinder av gällande sekretess. Det har givetvis varit en sak för Carl Lidbom att själv avgöra vilket material han skulle ta del av i sitt utredningsarbete. Till sist vill jag med anledning av Hans Göran Francks fråga om avlyssning genom dolda mikrofoner säga att det i Carl Lidboms rapport anges att det i säkerhetspolisens verksamhet skall ha förekommit sådan avlyssning i strid mot gällande regler. Jag är djupt oroad över dessa uppgifter. Det pågår för närvarande en förundersökning i saken. Jag vill därför inte ge någon ytterligare kommentar till detta.

Herr talman! Jag tackar för svaret som visar att Kafka håller på att få konkurrens i den svenska regeringen. Jag kan konstatera att det nu uppenbarligen är meningen att det skall betraktas som en alldaglig självklarhet att det finns digra personakter hos säkerhetspolisen om precis vem som helst, ur vilka det läcker som ett såll när de politiska makthavarna så önskar. Svaret visar nämligen att hela Sveriges befolkning utan vidare kan vara registrerad i personakter hos säpo. Polisministerns svar innebär att man vänder ut och in på åsiktsregistreringsförbudet. Med undantag för uppgifter om politiska åsikter får i registret antecknas de uppgifter som behövs för den polisiära säkerhetstjänsten, och några andra begränsningar gäller inte, säger polisministern. För övrigt kan de personers åsikter antecknas som tidigare har registrerats på andra grunder. På det sättet kan personakterna trots allt bli kompletta, med umgängesmönster, sexualvanor, ”parallelldamer”, krogbesök och politiska åsikter. På vilka grunder sägs det då att registrering kan ske? Här råder det en viss oklarhet. Å ena sidan får säpo samla in alla uppgifter som är av intresse för verksamheten. Vad kan inte rymmas under den definitionen? Även sådana uppgifter som inte rör misstanke om brott kan samlas in. Man behöver därför inte känna sig utpekad om man är registrerad. Det kan vara någon alldaglig handling som har lett till registrering; man kan t.ex. ha varit ute och promenerat. Å andra sidan handlar det om personer som enligt säpo misstänks för att kunna inleda omstörtande verksamhet och som bedriver aktiviteter som har karaktären av extremism. Om någon är registrerad hos säpo, hur skall vederbörande veta, och hur skall vederbörandes omgivning veta, om vederbörande är registrerad på grund av harmlösa uppgifter eller på grund av misstanke om att vara en säkerhetsrisk? Hur skall det gå till? Det finns ingen möjlighet till det. Det här ställer moment 22 helt i skuggan. För att syftet med verksamheten inte skall äventyras gäller sekretessen givetvis också i förhållande till den som upptas i registret. Det går alltså inte att rentvå sig. Det finns ingen möjlighet till det. Det läcks ut uppgifter, som kan vara harmlösa men som kan innebära att man misstänks vara en säkerhetsrisk. Men man får inte veta det; det finns ingen möjlighet till det. Carl Lidbom läcker ut att jag finns på den lista över säpoakter som han har tittat på. Statsministern säger att just sådana som jag och de andra som sekretessen förbjuder mig att nämna namnen på, får finna sig i att vara registrerade. Tio dagar efter min interpellation blev JK plötsligt färdig med en liten detalj i denna enormt omfattande utredning. Ministern glömde att nämna det, nämligen om jag är åsiktsregistrerad eller ej. Nej, säger han, Gahrton är inte åsiktsregistrerad, men Gahrton kanske är registrerad i alla fall. Men ministern kan inte säkert säga om Gahrton är registrerad, eftersom han inte får lov att säga det. Men ministern säger alltså att Gahrton i alla fall kan vara registrerad, som det står i Carl Lidboms lista, det har jag som ledamot av KU kunnat se. Sekretessen kan ju inte förbjuda mig att bekräfta att detta namn finns på hans lista. Jag kan alltså fortfarande vara registrerad hos säpo, och då inte enbart på grund av mina åsikter. Varför är jag då registrerad? Skulle polisministern kunna vara vänlig att tala om för mig och andra i samma situation vilka juridiska möjligheter vi har i det s.k. rättssamhället Sverige att rentvå oss från den typ av läckage och beskyllningar som denna säporegistrering innebär? Hur skall vi bära oss åt när vi inte får veta något? Men detta är naturligtvis mycket allvarligare än att bara handla om mig eller de andra enskilda personerna vilkas namn är mer eller mindre kända. Det handlar om vem som skall bestämma i demokratin. Är det demokratiska politiker eller är det Holmér, Naess, Barrling, Kegö och det gänget? De vet ju allt om oss folkvalda. Vad vet vi om dem, och vad får vi veta om dem? De vet allt om oss. Finansministern hånflabbar. Det var kanske en lämplig replik, men jag tycker inte att den var särskilt lämplig.
Jag uppmanar talaren att hålla sig till interpellationen och interpellationssvaret.

Herr talman! Det är inte några skämtsaker som vi sysslar med. Det handlar om att landets säkerhetspolis, som på Berias tid och på Himmlers tid, registrerar folkvalda politiker och läcker ut att de har registrerat dem. Jag anser att polisministern har skyldighet att tala om hur folkvalda politiker skall kunna skydda sig mot den typ av beskyllningar som bl.a. jag har råkat ut för.

Herr talman! Jag delar den djupa oro, som civilministern gett uttryck för, över att det i säkerhetspolisens verksamhet förekommit avlyssning genom dolda mikrofoner i strid mot gällande regler. Det är ytterst allvarligt att detta av allt att döma skett i betydande omfattning. Att det förekommit inom säpos verksamhet förstärker även värdet av de från åtskilliga håll omvittnade uppgifterna om att även olaglig telefonavlyssning har ägt rum. I pressen har bl.a. nyligen offentliggjorts kopior av registeruppgifter om mig själv, vilka på obehörigt sätt överlämnats till enskild person av tjänstemän inom säpo. Det rör sig om politiska och personliga — delvis helt felaktiga — uppgifter. Jag har begärt att rikspolischefen skall utreda saken, även om eventuellt brott är preskriberat. Även under de senaste dagarna har, inte bara genom tidningen Arbetet utan även genom chefsåklagare Jan Danielsson och vissa tjänstemän knutna till polisväsendet, framkommit nya uppgifter om omfattande bruk av buggning genom en särskild grupp inom säpo. Länsåklagare Danielsson uttalar att han förstår vilken grupp som avses i tidningen Arbetets artikel, när tidningen skriver om den s.k. företagsgruppen, FSG. Det s.k. företagsskyddet, som tydligen tar en mycket stor del av säpos resurser i anspråk, har säpokommittén och ensamutredaren ambassadör Carl Lidbom ägnat litet om ens något intresse. Civilministern bör ge besked om hur han ser på frågan om det s.k. företagsskyddet och om detta behöver utredas ytterligare med hänsyn till vad jag här anfört. Civilministern säger att personer med anknytning till vissa uppräknade extremistorganisationer får antecknas i registret. Om detta säger Lidbom i sin rapport: ”Verksamheten är lågprioriterad med hänsyn till att politiska extremistorganisationer i dag inte anses utgöra något större hot mot säkerheten. — —— Enligt min mening bör de hemliga registreringsföreskrifterna upphävas. Tillämpningen av dessa har alltmera fått karaktär av en rutinmässig registrering av politiska aktiviteter och är av tvivelaktigt värde för säkerhetsskyddet. Såvitt jag” — alltså Lidbom — ”kan se finns det knappast skäl att registrera andra personer än sådana som genom brottsligt beteende eller på något annat påtagligt sätt visat att de utgör en fara för säkerheten. Detta kan ske utan särskilda föreskrifter i ämnet. I övrigt bör den politiska registrering en upphöra och äldre uppgifter gallras.” Så långt Lidbom. Kan inte regeringen, utan att avvakta säpokommittén, göra en ändring i sina hemliga föreskrifter? För övrigt undrar man vad som menas med ”anknytning till” resp. ”politisk extremism”. Menar civilministern att det inte rör sig om en åsikt, därför att personen i fråga har anknytning till en politisk extremistorganisation? Utan att gå in på vilka organisationer det rör sig om, kanske civilministern kan ange deras karaktär. Är det fråga om kommunistiska organisationer av något slag? Hör organisationerna som har anknytning till den palestinska frihetskampen eller PLO till denna kategori? I så fall skulle den märkliga behandlingen av en rad palestiniers asylärenden kunna få sin förklaring. Jag frågade civilministern om de hemliga föreskrifterna utvidgats under senare tid. Jag är inte nöjd med det svar jag fått på denna fråga och upprepar den därför. Civilministern talar i likhet med ambassadör Lidbom om gallring av registeruppgifter om politiska aktiviteter. Jag ställer den raka frågan: Skall uppgifter härom gallras eller utmönstras? Säpokommittén skulle ha avslutat sitt arbete före utgången av detta år. När räknar civilministern med att kunna lägga fram ett förslag inför riksdagen om en reformering av säpo? Carl Lidbom föreslog i sin rapport att regeringen i administrativ ordning skulle ålägga säpo att rapportera till JK varje gång buggning sker, utan att avvakta säpokommitténs förslag. Jag utgår från att regeringen inte framlägger något sådant förslag. Det skulle innebära ett ställningstagande för buggning, som vore mycket olyckligt både formellt och reellt. Vad gäller JK:s utredning är det något förvånande att han ännu inte redovisat sitt uppdrag. Tidigare har det sagts att uppdraget skulle kunna redovisas vid årsskiftet 1988-1989. Nu sägs det att uppdraget är omfattande och att utredning alltjämt pågår. När kommer denna redovisning? Skall tidsutdräkten tolkas så, att olaga åsiktsregistrering är ett större problem än väntat? Jag önskar ett svar också på den frågan. Civilministern har numera ansvaret för polisen, som utgör en mycket väsentlig del av vårt rättsväsende. Den pågående förundersökningen och sannolikt de förestående åtalen mot en rad polistjänstemän, i både högre och lägre ställning, bör ytterligare kunna klargöra en del av missförhållandena inom säpo. Nils Erik Åhmanssons, Sune Sandströms och Hans Holmérs avgångar från sina tjänster utan att avvakta pågående utredningar belyser den rättsliga krisen inom rättsväsendet i allmänhet och inom polisväsendet i synnerhet. Saken blir inte bättre av att två tidigare justitieministrar också avgått, framför allt beroende på att de handlagt ärenden med anknytning till polisoch åklagarväsendet på ett sätt som inte stått i överensstämmelse med vad som åligger en justitieminister. Att regeringen därefter tagit ett drastiskt steg och frikopplat hela polisväsendet från justitiedepartementet är en nödlösning, ett uttryck för den turbulens, som råder inom rättsväsendet.

Herr talman! Säpokommittén har äntligen fått börja på bred front med att genomlysa säpo och vad som där sker. De piruetter som förekommit under den senaste tiden har försenat arbetet i ett års tid. Carl Lidbom inleder också sin rapport med att säga att han fortfarande är osäker på vad som egentligen försiggår inom säpo. Det är rätt mycket arbete som återstår. Jag anser att en mycket viktig del av arbetet är att ta fram historieskrivningen om vad som egentligen har hänt och vad som händer inom säpo. Detta måste vara utgångspunkten för de förslag till förändringar som kommittén sedan skall lägga fram. Dessutom bör ställning så småningom tas till hur mycket av informationen som skall offentliggöras. Jag är av den uppfattningen att det måste vara en stor öppenhet så att vi blir av med ”varbölden”, den diskussion som pågått årtionde efter årtionde om vad som försiggår i hemlighet. Naturligtvis måste det sedan bli en diskussion om hur folk som har drabbats av att regler har tillämpats på delvis felaktigt sätt skall gottgöras. Så till det svar som civilministern har givit. Där finns det en uppgift om att det har gallrats i åsiktsregistren efter det att vi fick de nya bestämmelserna 1969 och att den gallringen skulle ha varit slutförd i början av 70-talet. Jag skulle vilja fråga civilministern om han verkligen till fullo kan garantera att den gallringen gjordes på ett helt riktigt sätt, att inte en mängd ovidkommande uppgifter finns kvar i de register som används i dag. En annan fråga är hur länge de här uppgifterna hänger med. Det har ju förekommit ett antal mycket uppmärksammade fall under senare år. Människor, som i slutet av 60-talet och i början av 70-talet tillhörde s.k. extrema vänstergrupper men som i dag mycket väl kan återfinnas i det socialdemokratiska partiet eller i folkpartiet, har dels avskedats från sina arbeten, dels hindrats när det gällt att skaffa arbete på grund av att de har betraktats som säkerhetsrisker. Jag skulle vilja fråga civilministern om han i dag kan garantera att ingen nu drabbas felaktigt på grund av de gamla uppgifter som fortfarande lämnas ut vid personalkontroll. Civilministern nämner i svaret också att sådana här uppgifter självfallet omfattas av sekretess. Men när det gäller personalkontrollen finns det vissa regler om vilka uppgifter som får lämnas ut i samband med personalkontroll. Civilministern är dock noga med att inte upplysa om att föreskrifterna nästan inte alls tillämpas, därför att sekretessreglerna vanligtvis tar över. Det innebär att många människor kan drabbas helt felaktigt just därför att man aldrig kommunicerar dessa uppgifter — inte ens om de är av ganska harmlöst slag. Ambassadör Carl Lidboms genomgång skulle jag också vilja kommentera litet grand. Vi som har sett listan i det sammanhanget slås av att det är mer eller mindre kända personer och människor på hög nivå i samhället som finns med där. Men det intressanta är att det inte finns några uppgifter där om personer som det har varit en omfattande offentlig diskussion om under senare år när det gäller personalkontrollen. Jag tänker då på t.ex. Leanderfallet, som prövats ända upp i Europadomstolen. Men regeringen har med emfas hävdat att Leander är en säkerhetsrisk och att man framför allt inte får kommunicera om de uppgifterna med honom. Den typen av personer har Carl Lidbom alltså inte alls intresserat sig för. Jag skulle vilja fråga om säpokommittén i sin helhet kan titta på vilka uppgifter som helst inom hela säkerhetspolisen — detta för att vi skall kunna garantera ett fullgott arbete. Till sist något om elektronisk avlyssning, buggning. Jag måste säga att jag tycker att regeringen på ett uppseendeväckande sätt visar en oerhört stor passivitet i dessa frågor. Den 23 februari svarade civilministern på en fråga av Bengt Harding Olson här i kammaren. Civilministern sade då att det, eftersom det har varit så många diskussioner i massmedia om buggning under senare tid, inte behövs någon särskild information från regeringens sida till polisen. I dag säger civilministern: Jag är oroad om det har begåtts brott. I övrigt har jag ingen kommentar. När det kom en proposition om tvångsmedel sade regeringen att säpokommittén får ta hand om den saken. Jag förstår inte varför regeringen inte kan kosta på sig att åtminstone med kraft upprepa att det är olaglig verksamhet att avlyssna människor elektroniskt. Det här sprider sig ju neråt när regeringen inte tar avstånd — sådan herre, sådan hund! Skulle civilministern inte kunna kosta på sig att nu åtminstone bestämt upplysa myndighetspersoner om att det här är olagligt?

Herr talman! Jag har inte själv interpellerat i denna fråga. Men jag vill ändå blanda mig i diskussionen. Det här är ju en mycket allvarlig fråga och här har vi i vpk agerat på annat sätt tidigare. Jag skall ge en redogörelse. Naturligtvis blandar jag mig i debatten också därför att jag är medlem i en kommunistisk organisation. Föregående talare har här frågat: Vad är det egentligen för typ av organisationer och verksamhet som behövs för att man skall bli betraktad som en säkerhetsrisk? Rör det sig om kommunistiska organisationer t.ex.? Många av vpk:s medlemmar har kanske tagits bort från registren vid den utgallring som man säger har förekommit. Men eftersom ingen får reda på någonting är det ingen som vet något. Jag för min del tycker att vi i vpk är så pass respektabla och demokratiska vid det här laget att vi inte borde vara utsatta för den här typen av åsiktsregistrering. Men den lagstiftning som nu gäller medger, tydligen, väldigt vida ramar. Det är nu åtskilliga år sedan riksdagen förklarade att åsiktsregistrering i princip är förbjuden i vårt land. Trots det sker det uppenbarligen en sådan registrering i stor skala. Det handlar om systematiskt lagtrots som riksdagen för bevarandet av självrespekten inte kan acceptera. Många människor har oförskyllt drabbats. De har förlorat sitt arbete eller inte fått ett arbete enbart på grund av sina åsikter. Och vad värre är — precis som många tidigare har påpekat: Den drabbade har inga som helst möjligheter att försvara sig, eftersom han eller hon över huvud taget inte vet vad som läggs honom eller henne till last. Ett tungt ansvar för att den här illegala verksamheten har kunnat pågå åvilar parlamentarikerna i rikspolisstyrelsen. En förstärkt parlamentarisk insyn är nödvändig. Självfallet bör en sådan också omfatta de två partier i riksdagen som hittills har utestängts från all insyn. Dessutom bör den lucka i regeringsformen täppas till som förmodligen utnyttjas när det gäller att kringgå förbudet mot åsiktsregistrering.

Vi har föreslagit en sådan ändring i olika motioner både föregående år och i år. Men så sent som i höstas avslog riksdagen vår motion. På grund av de nya uppgifter som framkommit har vi ånyo krävt att riksdagen redan före sommaruppehållet tar upp den här frågan. Frågan blir redan nästa vecka föremål för behandling i konstitutionsutskottet. Vi utgår från att utskottet då kommer att tillstyrka vår motion. Därmed skulle man åtminstone täppa till en lucka när det gäller sådan här åsiktsregistrering. Det skulle vara intressant att få reda på om civilministern anser att medlemskap i en kommunistisk organisation renderar ett införande på hemliga listan.

Herr talman! Först bara helt kort något om det som Gudrun Schyman tog upp här. Det finns alltså ett förbud mot åsiktsregistrering. Men — och detta berör också det som Per Gahrton tog upp — det förhållandet att någon har en politisk uppfattning och har visat aktivitet som kan innebära en säkerhetsrisk i något sammanhang innebär ju inte att man för den skull är förhindrad att registrera vederbörande. Det är alltså enbart åsikten som förbudet gäller. Men det är klart att det också bland personer som kan betraktas som en säkerhetsrisk finns de som har politiska åsikter. Sådana personer kan finnas inom alla partier — några nämns särskilt. Per Gahrton tappar, tycker jag, besinningen. Det finns inte mycket som jag i sak kan gå in på. Jag vill dock säga följande. Först och främst anser jag att det är oförskämt av Per Gahrton — som borde be om ursäkt — att uttala sig som han gör om Carl Lidbom, som oförskyllt får lida för att han skulle ha läckt ut uppgifter. Jag kan inte förstå hur Per Gahrton kan göra sig skyldig till något sådant. Jag beklagar djupt att de spekulationer det här gäller, mer eller mindre välgrundade, förekommer i tidningarna. Jag beklagar också att det kan ge upphov till dessa missförstånd och bedömningar som Per Gahrton känner sig vara utsatt för. I och med att någon över huvud taget skulle nämnas såsom förekommande i säkerhetspolisens register — det förekommer eventuellt några fall — skulle det alltså vara ett uttryck för att vederbörande person är en misstänkt terrorist, spion eller liknande, dvs. en säkerhetsrisk. När t.ex. en medlem av Sveriges riksdag eller av regeringen utsätts för hot till sin person är det självklart att han tar kontakt med polisen — vi har allesammans sådana instruktioner. Den anmälan om hotet och den utredning som polisen då gör fästs naturligtvis på papper. Det är viktigt att man får klart för sig alla omständigheter. Det kan vara livsavgörande att det sker. Då bildas en akt, om det inte fanns någon tidigare, för vederbörande, som kan visa sig mycket användbar när det gäller att skydda denna person framöver. Jag är helt övertygad om att det finns sådana uppgifter och andra uppgifter när man, som bl.a. jag har gjort, regelmässigt har träffat representanter för utländska makter. Det ingår i den rutinmässiga verksamheten. För att säkerhetspolisen då skall kunna bedöma helheten måste den ha tillgång till dessa uppgifter, som kan vara livsavgörande, som kan vara mycket obetydliga eller helt negligerbara. Det är mycket konstigt att höra resonemanget om att det likväl skulle innebära en åsiktsregistrering om det är personer som kan företräda en politisk uppfattning men som är registrerade av andra skäl. Hans Göran Franck tog upp synpunkten att omfattningen av företagsskyddet är ganska litet belyst i Carl Lidboms rapport. Jag kan hålla med om det. Jag utgår från att den säpokommitté som nu sitter har möjlighet att gå djupare in i de frågorna och se i vilken utsträckning säpo kan sägas göra en god redovisning av sin verksamhet och lägger ner arbete på det som man skall göra. Med anledning av två frågor som Hans Göran Franck ställde vill jag säga att jag i februari månad lade fram en proposition om säpos inriktning och organisation som nu behandlas i riksdagen. Hans Göran Franck menade att det kan finnas ytterligare synpunkter. Ja, och därför har säpokommittén i uppdrag att fortsätta sitt arbete. När det gäller de konkreta förslag som Carl Lidbom lade fram i sin rapport har regeringen tagit ställning till dem. Det har funnits uppgifter i pressen som tyder på att detta inte uppmärksammats, men så är det inte. Vi har hänvisat dels till de regler som redan finns för polisen för det fall brottslighet skulle förekomma i verksamheten, dels till att det enligt den beslutsordning som skall gälla för rikspolisstyrelsen också skall ske en beslutsdokumentation. I det sammanhanget vill jag bestämt tillbakavisa Birgit Friggebos insinuationer om att vi inte med tillräcklig kraft skulle ha tagit avstånd från illegal verksamhet. Jag gjorde det i mitt interpellationssvar. Det uppmärksammade Hans Göran Franck, men Birgit Friggebo ägnade sig ändå åt sådana här insinuationer, och det är djupt trist.

Herr talman! Arg kan jag bli, men jag förlorar inte besinningen. Jag har inte avsett att beskylla Carl Lidbom personligen för läckage. Det har läckt från hans utredning, det är ett faktum, men för ovanlighetens skull inte från KU. Jag håller med polisministern på en punkt: åsiktsregistreringen tycks inte längre vara den stora saken — den går man runt, den vänder man ut och in på. Det finns också bland personer som är säkerhetsrisker personer med åsikter, sade polisministern. Är det svaret på frågan? Granskningen av detta kan inte begränsa sig till frågan om åsiktsregistrering, utan det handlar om hur registreringen går till över huvud taget. Jag frågade då hur man rentvår sig om det läcker ut att man är registrerad. Jag fick inget svar. Polisministern säger att det blir en akt när medlemmar av Sveriges riksdag utsätts för hot. Ja, men varför får då människor inte titta på de akterna? Varför får de inte se av vilken anledning de är registrerade? Då vore ju problemet löst. Faktum är att det handlar om en förtroendefråga. Skall det över huvud taget finnas en säkerhetspolis — och det har vi inte motsatt oss — måste det bygga på förtroende. Förtroendet för säkerhetspolisen och dess ledning är nu noll, och i det läget måste man öppna upp och ge möjligheter till en ordentlig Prot. 1988/89:114 granskning. Det räcker inte med att bara hänvisa till lagtexter och annat. Det är mycket stora grupper i samhället som inte har något förtroende för säkerhetspolisen och dess ledning. Det har frågats vilka organisationer det är som kan registreras. Ja, vi kan också från miljöpartiets sida fråga: Är vi en sådan organisation? Jag har inte velat tro på de uppgifter som jag ändå har frågat om tidigare, dvs. om det kan finnas ett samband med att vi utsattes för en väldig storm av detaljuppgifter om våra riksdagskandidaters privata förhållanden. Jag har alltså frågat om regeringen är beredd att låta utreda det liksom att vi också hade en inträngling från det största partiet på vår kongress i fjol. Jag skulle vilja ha svar på frågorna nr 5 och 6, om regeringen är beredd att utreda detta. Jag har, som sagt var, inte velat tro på sådant tidigare, men nu händer det saker, t.ex. att JK kommer med denna delutredning, som gäller bara mig. En vecka före denna interpellationsdebatt rycks bara 15-20 rader ut ur det jag skriver, för att möjligen dämpa uppmärksamheten och passa in när det gäller att jag inte är åsiktsregistrerad. Jag skall inte ta till kraftuttryck, men detta tyder på att det ligger en sorts politik bakom. En del av oss kan se ett samband med större affärer som KU har behandlat, vilket tyder på att regeringen försöker ta en sorts kontroll över säpo. Det hade varit bra om det hade skett i demokratisk ordning. Det var alltså ett antal frågor som civilministern inte svarade på, bl.a. nr 5 och 6 och inte minst nr 8 i min interpellation.

Herr talman! Jag vill återkomma till detta varför man blir registrerad. Civilministern säger att enbart åsikten inte kan registreras. Jag förstår att det också betyder att åsikten och någonting annat kan registreras. Då säger civilministern att den som gör saker som är otillåtna kanske har en politisk åsikt, och då registreras den också. Sedan säger civilministern att man kan tillhöra ett politiskt parti eller vissa partier. Det är kryptiskt. Jag skulle vilja att civilministern talade ur skägget. Nu har han inget skägg, men han kan tala i klartext ändå, så att man vet vilka partier det är frågan om. Birgit Friggebo gav uttryck för uppfattningen att en del människor så småningom blir sansade, blir hedervärda medborgare och går ini t.o.m. SAP eller folkpartiet. En del blir hedervärda medborgare och går in i vpk också. De kanske har gjort något mindre laglydigt i sin ungdom, och om de sakerna hänger ihop blir de registrerade. Hur är det egentligen? Jag skulle vilja få litet mera klara besked om detta.
Herr talman! Inte heller jag tycker att jag har fått tillräckliga svar på frågorna om vilken politisk aktivitet som kan bli föremål för registrering. Jag ställde frågorna i det avseendet mycket precist. Detsamma gällde frågan om gallring resp. utmönstring. Jag anknyter där till vad Birgit Friggebo sade. Är det på det viset att de uppgifter som skulle vara gallrade i början av 1970 verkligen är utmönstrade? I dessa tider tror jag att civilministern förstår skillnaden mellan att gallra i ett träsk, som det här rör sig om, resp. att utmönstra och se till att uppgifter tas bort. En försening i säpokommitténs arbete är ett faktum. Det är av intresse att få information från civilministern, när det verkligen kan bli en reformering av den här verksamheten. Jag utgår från att han inte avser att i administrativ ordning genomföra Carl Lidboms förslag om att förändra regler om buggning på sätt som Carl Lidbom föreslog.

Herr talman! Mitt intresse för den här frågan har sin utgångspunkt i att vi har behov av en effektiv säkerhetspolis. Det är nödvändigt att vi har en säkerhetspolis. Verksamheten störs ständigt av att säkerhetspolisen håller på med olagligheter eller sysslar med ineffektiv integritetsstörande registrering av personer. Även inom säpo är man missnöjd med den verksamheten och har trappat ned den, utan att något beslut egentligen har fattats om det. Detta skadar säkerhetspolisen och effektiviteten. Jag ställde några frågor som jag inte fick svar på. Den första gällde om civilministern kan garantera att den gamla 70-talsgallringen gjordes effektivt. Den andra var om han kan garantera att människor i dag inte drabbas på ett felaktigt sätt, därför att uppgifter ligger kvar för länge om gamla aktiviteter som nu inte är aktuella. Den tredje frågan var om säpokommittén i dess helhet kommer att få samma möjligheter som ensamutredaren Carl Lidbom hade, nämligen att ha tillgång till vilka uppgifter som helst inom säkerhetspolisen. Den sista kommentaren jag skulle vilja göra handlar om buggningen. Civilministern var litet upprörd för att jag höjde rösten. Jag tyckte att jag angav skälen till det. Flera gånger har regeringen haft möjligheter att visa ett engagemang i fråga om att hindra säkerhetspolisen från att fortsätta med de olagliga metoderna av buggning. Men när regeringen skriver propositioner och annat avstår man tvärtom från det. Därmed ger man signaler ned i organisationen, till de andra myndighetspersonerna och tjänstemännen, om att detta kanske inte är så farligt i alla fall. I tvångsmedelspropositionen stod det inte ett ord om att det var olagligt, utan säpokommittén kunde fortsätta att arbeta med de här frågorna. När uppdrag gavs till rikspolisstyrelsen med anledning av Carl Lidboms utredning — det enda dokument som finns är fortfarande pressmeddelandet, trots att beslutet fattades för ganska länge sedan — fanns det inte heller någon kommentar från civilministern i vilken han talade om att det är olagligt. Det civilministern sade i svaret nu var att han var oroad för uppgifterna om att det kan ha förekommit verksamhet i strid med gällande regler. I övrigt ingen kommentar. Ta nu tillfället i akt att med kraft säga ifrån, att så här får det inte gå till. Vi måste i detta land ha ett ledarskap från regeringens sida.

Herr talman! Först noterar jag att Per Gahrton tog tillbaka den värsta anklagelsen, att Carl Lidbom medvetet skulle ha läckt ut den här typen av uppgifter. Nu ägnar han sig åt en annan typ av beskyllning, att det skulle vara utredningen, dvs. sekreteraren, eftersom det var de två, som medvetet skulle ha läckt ut uppgifter. Jag föreslår att Per Gahrton vid lämpligt tillfälle tar tillbaka också den beskyllningen. Per Gahrton är inte, enligt vad jag har blivit informerad om, ensam om att ha fått ett brev. Då överskattar Per Gahrton sin egen betydelse. Det gäller alla som har bett om att få uppgifter från säkerhetspolisen om huruvida det finns uppgifter om dem och vad de i så fall går ut på. Samtliga som har begärt den typen av uppgifter har fått ett brev. Jag har faktiskt försökt, under den tid jag har arbetat med detta, att se till att vi skall få en ökad demokratisk insyn och kontroll över säkerhetspolisen, så att alla kan känna sig säkra på att det inte sker någonting som inte den svenska riksdagen eller det svenska folket accepterar. Det finns också utförligt redovisat i den proposition som vi har lagt fram och som för närvarande behandlas av riksdagen. Den kommer ganska snart upp till avgörande. Där finns det rätt utförligt beskrivet vad vi tänker oss och vilka intentionerna är. Därför tyckte jag inte att jag behövde ta upp tiden med att särskilt redovisa det. Gudrun Schyman, det är inte så att några åsikter skall registreras. Det förhållandet att personer har en politisk uppfattning kan naturligtvis vara relevant i ett sammanhang, men vi säger uttryckligen att man inte får registrera någon enbart för dennes politiska uppfattnings skull. Sedan finns det ytterligare preciserat att medlemmar i och sympatisörer till organisationer som enligt sitt program skall verka för att med våld omstörta samhället får registreras. En förutsättning för detta är att de genom sitt handlande visar sig vara beredda att ta del i verksamhet som innebär fara för rikets säkerhet eller som syftar till att med våld förändra det demokratiska statsskicket eller påverka landets ställning som oberoende stat. Det är vad som står. Det borde inte ge vare sig Per Gahrton eller Gudrun Schyman några bekymmer beträffande deras egen politiska aktivitet. Hans Göran Franck och tidigare även Birgit Friggebo — jag hann inte svara då — frågade om jag kan ge garantier för att gallringen som skulle genomföras har fullgjorts på ett helt riktigt sätt, dvs. att alla uppgifter som skulle vara inadekvata har gallrats ut. Jag har inte den överblicken att jag kan garantera det personligen, genom att ha tagit del av allting som finns. Däremot har frågan belysts av Carl Lidbom i hans rapport. Han har synpunkten att en ytterligare gallring kanske borde ske. Frågan om den gallring som blev aktuell genom att åsiktsregistrering inte fick ske har prövats av Sveriges riksdag i konstitutionsutskottet. Även JK har prövat frågan. Det bör väl vara svar nog. Jag vill bara göra det påpekandet, Hans Göran Franck, att vi har lagt fram en proposition om säkerhetspolisen, vilken naturligtvis är ett uttryck för hur angeläget vi anser det vara att omedelbart rätta till sådant som vi inte tycker fungerar tillfredsställande hos säkerhetspolisen. Dit hör naturligtvis att förstärka ledningsfunktionen, att ha särskilda förfaranden varigenom man kan få insyn i verksamheten, att inskärpa rikspolisstyrelsens roll i sammanhanget och därigenom skapa den tilltro till säkerhetspolisens arbete som vi alla menar vara så viktig. Jag kan ta till vara det som Birgit Friggebo sade, att vi behöver en effektiv säkerhetspolis i det här landet. Det är därför det är så oerhört viktigt att vi för den här diskussionen, men också att vi gallrar bort försöken till misskreditering av en viktig och nödvändig verksamhet. Jag är fortfarande, Birgit Friggebo, inte bara förvånad utan också upprörd över att Birgit Friggebo menar att det inte skulle vara klart utsagt att olaglig verksamhet absolut inte får förekomma och inte kan tolereras. Jag vet inte hur många gånger vi har sagt detta. Det är heller inte sant att det inte skulle vara klargjort i de propositioner som har framlagts.

Herr talman! När det gäller läckaget försöker nu polisministern komma ifrån det väsentliga. Jag sade inte att sekreteraren medvetet har läckt ut uppgifter. Jag sade: Det har läckt ut. Det budskap jag vill ha fram är att det har läckt ut — om inte från utredningen så från dem som har gett materialet till utredningen — säpo, antar jag — eller kanske från någon som har fått materialet på regeringskansliet. Jag vet inte vem som har läckt. Jag beskyller ingen speciell adressat. Jag konstaterar att det finns ett litet antal möjliga läckor. Det har läckt. Då är frågan: Vilka juridiska möjligheter har människor som på detta sätt indirekt utpekas som säkerhetsrisker att rentvå sig? Den frågan har polisministern icke besvarat. Han har icke på något sätt angett hur vi skall kunna få fram ett klart budskap om att denna registrering icke beror på misstankar om säkerhetsrisk. Det är det helt centrala i denna debatt, och det gäller sannerligen inte bara riksdagsledamöter, s.k. kändisar och kulturpersonligheter. Problematiken är densamma för alla som drabbas av detta, att de möts av moment 22, att de icke på något sätt ens kan få veta om de är registrerade. De kan inte heller få en dementi. De kan alltså inte få veta att de inte är registrerade. Om de är registrerade, finns det ingen som helst möjlighet för dem att få veta varför de är registrerade. Det är ju detta som på något sätt omedelbart måste åtgärdas. Och det kan inte gärna åtgärdas på annat sätt än att personerna i fråga själva eller andra människor med förtroende får göra en ordentlig kontroll och komma med ett besked. En möjlighet är naturligtvis den som Birgit Friggebo skisserar här, att den nya säpoutredningen får ta del av samtliga akter och lämna ett besked. Jag drivs inte av någon fanatisk nyfikenhet att själv hålla på och rota i det som säpo kan ha rivit ihop av diverse rapporter och annat, men en trovärdig kontroll måste ske av anledningen till att det finns uppgifter och om det över huvud taget finns uppgifter hos säpo om dessa personer. Denna kontroll kan naturligtvis inte säpo själv göra, utan den måste utföras av en parlamentarisk demokratisk gruppering. Då måste givetvis samtliga i riksdagen representerade partier vara med. Om de som ingår i denna grupp får titta på allt material, om de kommer tillbaka och säger att det inte finns någonting alls noterat om diverse människor om vilka det läckt ut att de skulle vara registrerade, eller om de säger att det som finns är fullständigt harmlöst och inte innebär någon som helst beskyllning om säkerhetsrisk, då är jag nöjd, och då antar jag att de flesta andra är nöjda. Vi har inte sagt att säpo skall läggas ned, men som säpo fungerar i dag saknar den totalt förtroende. Då finns det inga andra människor än folkvalda som kan utföra den här kontrollen. Jag överskattar inte mig själv, men jag är folkvald, och det tycker jag är ganska fint.

Herr talman! Jag är angelägen om att understryka vikten av att vi har inte bara en effektiv utan också en rättssäker säkerhetspolis och att vi kan skapa en säkerhetspolis som får allmänhetens förtroende och förtroende i skilda politiska lägen. Det är en förutsättning för att säkerhetspolisen skall kunna fungera väl. Jag är nöjd med vad civilministern har sagt om att Lidboms förslag om buggning inte skall framläggas av regeringen. Jag är också nöjd med att det s.k. företagsskyddet skall bli föremål för utredning och förslag. Däremot måste jag rikta en replik till civilministern när det gäller frågan om den proposition som vi skall diskutera senare här i kammaren. Det finns en mycket väsentlig brist i regeringsförslaget, och den rör just den demokratiska kontrollen. Det behövs en särskild nämnd som kan granska säkerhetspolisens arbete. Den behövs framför allt därför att rikspolisstyrelsen liksom rikspolischefen inte har möjlighet att göra den granskning som behövs. Det behövs också en klagomur dit man kan vända sig. En nämnd skulle kunna vara ett bra forum för detta. Slutligen: Civilministern säger att han inte kan garantera att utmönstringen och/eller gallringen har skett i början på 70-talet. Jag tycker att civilministern skall skaffa sig sådan utförlig information i den frågan att han verkligen kan känna sig övertygad om att detta beslut har fullföljts. Jag vill erinra om att förre justitieministern Thage G Peterson ansåg att situationen var så allvarlig att han uppdrog åt JK att utreda frågan om åsiktsregistreringen. Den utredningen har vi fortfarande inte fått. Jag anser att civilministern bör underrätta sig om anledningen till att den ännu inte har kommit. Civilministern säger att den har blivit så omfattande. Beror det på att detta är ett så stort problem, eller beror det på något annat?
Herr talman! Jag tror att det vore bra, Per Gahrton, att för det första klargöra vikten av att de namn som har cirkulerat i pressen — oavsett om de var aktuella eller inte — var namn på personer vilkas akter Carl Lidbom hade begärt att få se. Huruvida det fanns några akter om vederbörande eller inte är en annan sak. Huruvida Lidboms begäran blev verkställd eller inte är ytterligare en annan sak. För det andra är det mycket viktigt att klargöra att det förhållandet att det finns ett namn i en akt hos säkerhetspolisen inte är detsamma som att vederbörande själv är en säkerhetsrisk. Jag har försökt att klargöra för Per Gahrton och andra i kammaren varför det förhåller sig på det sättet. Jag tror att det vore väldigt bra om vi allesamman klargjorde detta förhållande för att därmed minska den typen av, som Per Gahrton uppfattade det, personliga beskyllningar. Till Hans Göran Franck vill jag säga att jag är glad för de deklarationer som han gjorde. Vi är överens om att vi behöver en effektiv och rättssäker säkerhetspolis. Vi har precis samma bedömning. Det är mycket angeläget att betona att vi inte dagligen men mycket ofta får påminnelser om hur viktigt det är att vi har en säkerhetspolis som ibland i samarbete med andra kan följa upp terroristattentat och se i vilken utsträckning som Sverige är berört eller skulle kunna komma att beröras. Det är också oerhört viktigt att säkerhetspolisen har förtroende i alla läger. Jag sade att jag inte personligen kan garantera att gallringen har utförts på det sätt som nämnts. Det är just därför, Hans Göran Franck, som frågan har prövats av KU i tidigare sammanhang och som JK nu gör en utredning. Om det är så att det är ganska svårt att få en fullständig bild av det hela, har vi ju både Carl Lidboms rapport och så småningom JK:s utredning att luta oss mot, så att man skall kunna få fullständiga garantier. Jag överskattar inte mina möjligheter att själv genom en rent personlig genomgång av allting få en bild av detta. Vi måste använda oss av JK, särskilda utredningsmän och av särskilda utredningar som arbetar med detta. Slutligen vill jag, herr talman, säga att jag glömde att svara på en fråga av Birgit Friggebo om personalkontrollen. Det var en sak där som jag vill uppmärksamma Birgit Friggebo på, nämligen att det är myndigheten som skall ta ställning till huruvida de uppgifter som har begärts och eventuellt finns är relevanta i det sammanhanget. Ifall det ibland har gått fel kan man inte lasta säpo för det.
Herr talman! Lars Tobisson har frågat om jag är beredd att avveckla omsättningsskatten på värdepapper och om jag i övrigt är beredd att skapa förutsättningar för att Stockholm skall bli ett finansiellt centrum. Sedan omsättningsskatten på värdepapper infördes har skattesatsen höjts och skattebasen har breddats till att omfatta fler instrument och mellanhändernas handel i eget lager. I den senaste propositionen rörande omsättningsskatten angav jag bl.a. fördelningspolitiska motiv för en omsättningsskatt på värdepapper. Det är ett ställningstagande som jag fortfarande anser vara motiverat. I den redovisning i interpellationen som leder fram till Lars Tobissons frågor tillskrivs omsättningsskatten en rad negativa effekter. Det skulle vara märkligt om vi kunde införa en ny skatt helt utan bieffekter. Jag vill dock hävda att den omsättningsminskning som skett inte enbart är en följd av skatten. Jag kan nämna åtminstone två faktorer som bör ha bidragit till den minskade omsättningen. Överskottet i statens budget och en relativt stabil ränteutveckling har sålunda bidragit till att reducera omsättningen. Också utomlands har omsättningen varit sjunkande efter börskraschen i slutet av 1987. Denna tendens har gällt alla finansiella marknader och tycks ännu inte ha avklingat. Börskraschen gjorde aktörerna obenägna att över huvud taget delta i finansiella transaktioner. Vidare hävdar Lars Tobisson att skatteintäkterna kommer att bli lägre än vad som ursprungligen angetts. Det är alltid svårt att uppskatta intäkterna från nya skatter. Hittills har vi endast fått in ett fåtal skatteuppbördsrapporter. Enligt mitt förmenande är det alldeles för tidigt att uttala sig om hur stora de slutliga skatteintäkterna kommer att bli. Den utvidgade omsättningsskatten har nyligen trätt i kraft. I väntan på ytterligare erfarenheter från de genomförda förändringarna har jag därför inte för avsikt att föreslå någon ändring av nu gällande lagstiftning. I dagsläget pågår flera stora skatteutredningar med syfte att rätta till brister i rådande skattesystem. När vi fått ett skattesystem med mindre skatteplanering och en mer likformig beskattning av arbetsoch kapitalinkomster kommer frågan om omsättningsskatten i ett annat läge. Då bortfaller några av motiven för omsättningsskatten på värdepapper, och det kan då finnas skäl att ta upp frågan till nytt övervägande. Den förestående avvecklingen av valutaregleringen kan också utgöra motiv för en översyn av lagen. Låt mig så övergå till frågan om Stockholm som ett framtida finansiellt centrum. Olika delar av den svenska finansmarknaden har genomgått och kommer att genomgå en rad olika utvecklingsfaser. Ett sätt att beskriva skeendet är att dela in händelserna i fyra olika faser. Under 50-, 60 och 70-talen var marknaderna tillgångsorienterade. Med hjälp av regleringar sökte man på administrativ väg fördela nationens tillgängliga sparande. Därefter följde, från början av 80-talet, en period med en i det närmaste fullständig avreglering av de inhemska marknaderna. Nu står vi inför ett tredje utvecklingssteg, nämligen en avreglering av kapitalrörelserna mellan Sverige och omvärlden. Både den inhemska avregleringen och valutaregleringens avskaffande skapar automatiskt ett tryck på strukturomvandling inom den svenska finanssektorn. För att skapa konkurrenskraftiga dynamiska marknader är det nödvändigt med ett fjärde steg. Lagstiftningen måste i olika avseenden anpassas till de nya förutsättningarna. Genom ett omfattande utredningsarbete, bl.a. inom ramen för kreditmarknadskommittén och försäkringsverksamhetskommittén, är grunden lagd för detta fjärde steg. Vidare pågår det ett omfattande arbete i värdepappersmarknadskommittén. Därtill bedrivs inom finansdepartementet ett internt arbete med frågor rörande branschglidning mellan bankoch försäkringsverksamhet, nya försäkringsformer, etablering av utländska bankfilialer i Sverige och anpassning av kapitaltäckningsreglerna till Cookekommitténs internationella standard. I detta utredningsarbete beaktas också i hög grad utvecklingen inom EG. Under de närmaste åren kommer en rad förslag att lämnas från regeringen med syfte att genomgripande ändra Jag är övertygad om att vi härigenom kommer att skapa goda förutsätt 16 maj 1989 ningar för att svenska finansiella företag skall kunna fungera i en alltmer internationaliserad värld. Jag tror också att denna utveckling kommer att göra det möjligt för Stockholm att stärka sin ställning som finansiellt centrum i den internationella konkurrensen.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Men jag skall inte dölja att det var en stor besvikelse. Ända sedan omsättningsskatten på aktier infördes 1984 har den förutsetts få så stora skadeverkningar att den skulle komma att försvinna igen. När skatten i år utvidgades till andra värdepapper än aktier, bl.a. obligationer, förutspåddes ännu större svårigheter, som skulle medföra betydande merkostnader, bl.a. för staten själv. I sitt svar bestrider inte finansministern att negativa effekter har uppkommit. Men tydligen anser han att fördelningspolitiska motiv väger tyngre. För att få räknestycket att gå ihop tvingas han då till ett antal bortförklaringar. Men faktum kvarstår: omsättningen på de finansiella marknaderna har minskat kraftigt, och en stor del av handeln har flyttat utomlands. Någon tröst kan kanske hämtas i medgivandet att när ytterligare erfarenheter vunnits kan det bli tal om ändringar i lagstiftningen. Men av allt att döma får vi vänta tills den kommande stora skatteomläggningen är genomförd, tidigast 1991. Möjligen kan man också utläsa en distinktion i kommentaren att den förestående avvecklingen av valutaregleringen kan utgöra motiv för en översyn av lagen. Får jag då omedelbart fråga, om det skall tolkas så, att den del av skatten som av nyssnämnda fördelningspolitiska motiv kommit att uppkallas efter ännu ej rumsrena hundar, kan komma att avvecklas med förtur? Det skulle i så fall bekräfta tidigare påpekanden om att en transaktionsskatt av detta slag blir omöjlig att behålla när obligationshandeln släpps fri över gränserna. Som jag påpekar i min interpellation går införande och återkommande skärpningar av transaktionsskatter på handeln med värdepapper på tvärs mot utvecklingen i vår omgivning. Inom EG kan de rester som ännu finns kvar väntas helt försvinna. När omsättningen på Oslobörsen föll kraftigt efter införandet av en omsättningsskatt lägre än den svenska, togs denna bort efter bara ett år — av en socialdemokratisk regering.

Herr talman! Den här frågan har debatterats ett par gånger tidigare i riksdagen. Jag tror att många hade hoppats att finansministern skulle ha ett mera positivt besked att ge nu senast i kompletteringspropositionen. Jag är övertygad om att finansministern vet, lika väl som Lars Tobisson och jag och ekonomiska bedömare i Sverige och andra länder, att omsättningsskatten på värdepapper är skadlig för ekonomin. Den är skadlig för omsättningen och likviditeten på börsen. Den driver aktiehandeln utomlands i allt snabbare takt. Den är skadlig för småspararna som är särskilt beroende av att ha en väl fungerande handel. Den är skadlig för näringslivets försörjning med riskkapital. Den är skadlig för riksbankens möjligheter att driva en vettig penningpolitik. Den är skadlig för riksgäldskontorets möjlighet till effektiv statsskuldspolitik. Den är skadlig för staten som låntagare, bl.a. genom att den ökar statens räntekostnader. Kort sagt är denna skatt skadlig för kapitalmarknadens möjlighet att fungera väl. Den är i sin tur av allra största betydelse för en bra utveckling av den svenska ekonomin. Ändå svarar finansministern att skatten skall vara kvar, i varje fall fram till 1991. Tydligen skall all vettig skattepolitik ligga i träda fram till 1991. Det innebär minst ett och ett halvt års väntan där ingenting görs och skadeverkningarna bara blir större och större. Finansministern har i samband med framläggandet av kompletteringspropositionen visat prov på en betydande flexibilitet och stor förmåga att ändra politiken från den ena dagen till den andra. Förslag läggs fram och dras tillbaka, och nya förslag kommer. Jag menar att det skulle vara välgörande om denna förmåga till omsvängning för en gångs skull kunde vändas till något positivt för landets ekonomi. Nu driver finansministern, mot bättre vetande, en politik som skadar den svenska ekonomin. Det är minst sagt motsägelsefullt att först genomföra en skattepolitik som skadar och motverkar utvecklingen av t.ex. ett finansiellt centrum och samtidigt säga sig önska att Stockholm skall bli ett finansiellt centrum. Man kan använda många adjektiv om finansministerns politik. Motsägelsefullt var det mest vänliga jag kunde hitta. Jag skulle gärna se att finansministern svarade någonting om möjligheten att ändra förslagen litet snabbare än till 1991.
Herr talman! När man lyssnar till Lars Tobisson och Anne Wibble skulle man kunna tro att det största ekonomiska problem Sverige har i dag är att omsättningen är för liten på vår värdepappersmarknad. Dessutom skulle man kunna tro att landets ekonomiska framtid står på spel eftersom man bara omsätter 10 miljarder kronor per dag på värdepappersmarknaden och inte 50 miljarder kronor per dag som det var för ett par år sedan. Detta intresse man har visat för omsättningsskatten på aktier och en del andra värdepapper väljer jag dock att tolka som ett uttryck för en seriös värdering av våra möjligheter att t.ex. leverera riskkapital till svenskt näringsliv. Jag skulle vilja fråga om det i dag finns några tecken på att det är bristen på riskkapital som styr näringslivets investeringsvilja. Situationen är tyvärr den att vi med olika ekonomisk-politiska medel, en hög ränta och mycket restriktiv politik när det gäller investeringsfonder, får hålla tillbaka näringslivets investeringsvilja. Det är bl.a. av det skälet, Anne Wibble, som jag vill begränsa den privata konsumtionens tillväxt i landet — något som folkpartiet i dag inte ställer upp på. Det är först när vi kan begränsa den privata konsumtionstillväxten och få utrymme för alla de investeringar som näringslivet vill göra som vi faktiskt kan använda det riskkapital som finns. I dag är problemet att vi har mer riskkapital än vad vi har fysiskt investeringsutrymme för. Detta är sagt för att ge problemet rimliga proportioner. Det är helt andra problem som borde stå i förgrunden för det engagemang som moderata samlingspartiet och folkpartiet i dag visar när det just gäller omsättningsskatten på aktier, räntebärande papper, optioner osv. Jag har inte knutit upp översynen av dessa skatter till 1991. Vi är i ett skede där valutaregleringen kommer att avskaffas, och det vet ni. Valutaregleringens avskaffande kommer otvivelaktigt att göra det motiverat att mycket noga följa utvecklingen framför allt på penningmarknaden för att se vilka roller skatten och omsättningsutvecklingen spelar och vad andra förändringar i beteendet kan innebära och därmed också skattens framtida roll. Prot. 1988/89:114 == Herr talman! Slutligen helt vid sidan om ämnet. Såsom viss kännare av 16 maj 1989 hundar, Lars Tobisson, tycker jag att ”icke rumsrena” inte är en bra definition på valpar. De kan nämligen också vara rumsrena.
Herr talman! Jag finner det något anmärkningsvärt att finansministern börjar med att tillrättavisa mig för att jag ägnar mig åt denna fråga när det finns så många andra viktiga frågor. Jag vill då påminna om att denna interpellation — i en som jag menar mycket viktig fråga, om än en detalj i det stora spelet — ställdes till finansministern före påsk, dvs. för cirka två månader sedan. Jag kunde inte då förutse vilka skattehöjningar som finansministern i övrigt tänkte begåva riksdagen med och vilka svängningar som skulle inträffa. Jag må vara förlåten att jag inte diskuterar de omständigheterna i dag. Jag tror också att de faller utanför ramen för det ämne som denna interpellationsdebatt är avsedd att handla om. Finansministern säger att det inte råder brist på riskkapital i dag. Problemet är den utveckling vi ser framför oss. Vi kan nu se hur det går två strömmar åt fel håll. Det tidigare intresse som utländska placerare visade för svenska aktier, vilket gav upp upphov till en kapitalimport till Sverige, har nu vänts så att det sker en återimport av svenska aktier där utländska placerare drar sig ur. På den vägen försvinner det kapital. Samtidigt ser vi hur handeln med svenska aktier — jag talar om de stora börsföretagen med stora volymer och betydande genomslag på den svenska fondbörsen — förläggs till andra börser, framför allt London och New York. Detta betyder att omsättningen i Sverige har fallit till en sådan nivå att företrädare för börsfolket säger att Sverige inte längre har en fungerande marknad. Denna situation går ut över placerarna, särskilt småspararna, som finner att de inte kan tillgodose sina småorder. Det hör också samman med hur skatten är konstruerad. Fondhandlarna har inte möjlighet att upprätthålla buffertlager. Men det går framför allt ut över de svenska företagen som finner att här i Sverige går det inte att agera för att skaffa det riskvilliga kapital som man vill ha till sina investeringar i framtiden. Detta är utomordentligt olyckligt. Jag förstod på finansministern att han egentligen anser att den här operationen att ta bort skatten skall genomföras, men han vill dröja av hänsyn till mannen som uppfann valpskattens benämning osv. Medan finansministern väntar på detta sätt hamnar vi i den situationen att mycket som redan förstörts sedan inte går att återställa. Nu förstod jag av finansministerns anförande här att man ändå skall tolka det så att i och med att valutaregleringen avskaffas kan det bli en ny situation som motiverar att man tar bort själva valpskatten. Däremot hörde jag ingenting om omsättningsskatten på aktier. Här hade jag vissa detaljförslag om att ta bort den för utlänningars handel resp. på de här fondhandlarnas buffertlager. Jag återkommer till finansministern och undrar: Kan inte detta i alla fall tänkas ske, med hänsyn till hur litet pengar det rör sig om, i förtid, före 1991?
Herr talman! Jag skall gärna ta upp en diskussion om stabiliseringspolitik med finansministern, men jag tror att vi får ta ett annat tillfälle. Jag har tidigare blivit avklubbad av talmannen när jag tagit upp ämnen som ligger utanför det som är bestämt för dagen. Finansministern ägnade sig åt, med beklagande tycker jag faktiskt, att försvara den här omsättningsskatten. Jag måste nog ta tillbaka det jag sade om ”mot bättre vetande” förut, eftersom finansministern uppenbarligen är ganska ointresserad av de skadeeffekter som denna skatt får. Jag tror att risken är betydande och att de här skadeverkningarna växer sig så stora att de inte kan fås att gå tillbaka. De blir irreversibla helt enkelt, även om man så småningom, framemot 1991, skulle få ett klokt beslut. Jag tycker det var synd att finansministern ingenting sade om tanken på att avveckla i etapper. Den är ju också föremål — och har varit så flera gånger — för riksdagsdiskussion. Jag tror att det skulle vara välgörande för socialdemokraterna i riksdagen att få ett klokt — hoppas jag i så fall — uttalande från finansministern om att han ändå skulle vara beredd att avveckla i etapper, t.ex. för valutautlänningar till att börja med.
Herr talman! Jag vill inte ett ögonblick förmena Lars Tobisson eller Anne Wibble rätten att hålla sig till ämnet eller att ställa frågor om omsättningsskatten på värdepapper. Men vad jag reagerade inför — det var i varje fall mitt intryck av era första inlägg — var att den var det dominerande problemet, orsaken till låg investeringsvilja, orsaken till att kapitalmarknaden inte fungerar osv., Osv. Jag menar att det är mera grundläggande balansproblem i svensk ekonomi som orsakar dessa problem. Jag tror ändå att jag har frihet att besvara era uttalanden på detta sätt. Vidare har jag redan tidigare sagt att jag inte anser att vi vinner någonting på att göra speciella undantag och särregler för utländska medborgare. Jag har noga analyserat det problemet och funnit att det bara skulle skapa andra problem, om vi gjorde sådana undantag. Därför är det för närvarande inte aktuellt att göra några förändringar i aktieomsättningsskattens innehåll och struktur. Slutligen, herr talman, må det vara Anne Wibble obetaget att tycka det, men när hon säger att jag för en gångs skull borde göra något positivt för svensk ekonomi, så tröstar jag mig med att näringslivet och en stor del av svenska folket har uppfattningen att faktiskt något positivt ändå har gjorts för svensk ekonomi under de senaste åren.

Herr talman! Lars Tobisson har ställt följande frågor till mig: 1. Följer det inte av riksdagens mål för Sveriges medverkan i det västeuropeiska integrationsarbetet att en anknytning av kronan till EMS bör eftersträvas? 2. Är finansministern beredd att i enlighet med Oslodeklarationens förord för vidgade konsultationer låta riksbanken etablera liknande kontakter med den monetära kommittén som norska och österrikiska myndigheter redan har? Min uppfattning är att en långtgående medverkan i det europeiska integrationsarbetet är möjlig utan anknytning till det europeiska monetära systemet, EMS. För det första står åtminstone ett medlemsland, Storbritannien, utanför den centrala delen av detta system, nämligen växelkursmekanismen. För det andra har inget land utanför EG ansökt om medlemskap eller någon form av anknytning till EMS trots att samtliga EFTA-länder nu tillsammans med Sverige inlett förhandlingar med EG om ett långtgående ekonomiskt samarbete. För det tredje har frågan genom den s.k. Delorsrapporten, vari skisseras formerna för och de konkreta stegen till en ekonomisk och monetär union, fått en ny dimension. Det monetära samarbetet förutsätts enligt denna rapport utvecklas till en gemenskapsangelägenhet. Den fortsatta behandlingen av rapporten får utvisa hur utomstående länders möjlighet att delta i det monetära samarbetet påverkas. Vad beträffar frågan om konsultationer med den monetära kommittén vill jag framhålla att varken Norges eller Österrikes konsultationer är av löpande karaktär utan inskränker sig till ett halvdagsmöte per år. Dessa länders arrangemang med den monetära kommittén betingas bl.a. av att de står utanför samarbetet inom den s.k. tio-gruppen, i vilken Sverige ingår. Schweiz, som också ingår i tio-gruppen, har såvitt mig är bekant inga planer på att inleda en ordning med konsultationer med den monetära kommittén. Jag vill erinra om att, som Lars Tobisson väl känner till, ett flertal kontaktvägar på det ekonomisk-politiska och monetära planet redan existerar mellan Sverige och EG. Sedan 1977 äger årliga överläggningar rum mellan finansdepartementet och riksbanken å ena sidan och EG-kommissionen å den andra. Sveriges deltagande i tio-gruppens samarbete, inom såväl OECD:s som IMF:s och BIS ram, ger rikliga tillfällen till diskussioner om centrala ekonomisk-politiska frågor med ett antal EG-länder liksom med övriga ledande industriländer. Månadsmötena med centralbankscheferna i Basel ger också möjlighet till ett fortlöpande samråd i finansiella och monetära frågor. I dagens läge torde man även från den monetära kommitténs sida betrakta särskilda konsultationsarrangemang med Sverige som överflödiga.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, även om jag hade hoppats att det skulle vara mer tillmötesgående. Jag vill också till kammarkansliet säga att den här interpellationen inte handlar om valutaregleringen utan snarare om dess motsats, en svensk anknytning till det europeiska monetära samarbetet vid fria kapitalrörelser. Enligt finansministern är ”en långtgående medverkan i det europeiska integrationsarbetet möjlig utan anknytning till det europeiska monetära systemet, EMS”. Det är tänkbart, om än svårt att förstå. Men det var faktiskt inte det frågan gällde. Sveriges mål är ju att delta i det västeuropeiska integrationsarbetet så långt detta är möjligt utan att vår traditionella utrikesoch försvarspolitik störs. Varför skall vi då inte söka anknytning till det europeiska valutasamarbetet, som ju obestridligen ingår i integrationssträvandena, i synnerhet som det faktiskt ligger vid sidan av EG, och neutralitetsproblematiken därmed över huvud taget inte blir aktuell? Från en trevande start har samarbetet i EMS utvecklats mycket väl. Det hävdas ibland att talet om fasta valutakurser mellan medlemsländerna är missvisande, eftersom kursjusteringar genomförs titt som tätt. Men den senaste anpassningen gjordes i januari 1987, och det är nu mer än två år sedan. Någon ny justering förefaller dessutom inte vara förestående. Det sammanhänger med att skillnaderna i inflationstakt har utjämnats nedåt på ett imponerande sätt, vilket framgår av ett diagram i den nyligen väckta moderata partimotionen med anledning av kompletteringspropositionen. Nu är det inte bara för att uppfylla målet om ett långtgående deltagande i det västeuropeiska integrationsarbetet som jag förordar en anknytning till EMS. Självklart gör jag det i första hand för att det skulle vara bra för Sverige. Det har nyligen belysts i en redan publicerad bilaga till den kommande långtidsutredningen. Författaren välkomnar där i likhet med mig beslutet att avveckla valutaregleringen. Men han påpekar att med fria kapitalrörelser förfogar penningpolitiken över endast ett instrument, nämligen penningmängden. Med bara ett instrument kan bara ett mål uppfyllas. Om detta, som sig bör i en liten, starkt utlandsberoende ekonomi, är en fast växelkurs, kan inte statsmakterna välja ränteeller inflationsnivå utan får rätta sig efter vad som sker i utlandet. Något paradoxalt skapar således fria kapitalrörelser en större bindning till målet om en fast växelkurs. Men det gäller då att skapa trovärdighet till att regeringen i sin ekonomiska politik inte faller för olika frestelser utan lever upp till detta åtagande. Slutsatsen i bilagan är att en ansökan om medlemskap i EMS mer än någon annan åtgärd skulle markera att regeringen menar allvar med den fasta växelkursen. Men det är mer än en symbolisk handling. Dessutom skulle Sverige komma i åtnjutande av det kreditstöd som underlättar försvaret av valutan vid tillfälliga påfrestningar. Denna bilaga till långtidsutredningen är ett tecken på att frågan om en svensk anknytning till EMS tränger sig på alltmera. Det duger inte att som finansministern gör i sitt svar skylla på att Storbritannien står utanför. Det är väl känt att såväl finansministern som centralbankschefen i detta land ser fördelar med ett brittiskt inträde i EMS. Något annat vore också konstigt med hänsyn till de stora svängningar som pundkursen har genomgått under senare år. Medlemskap i EMS skulle ha gett en avsevärt lugnare utveckling och samtidigt ha förebyggt den höjning av inflationstakten som gör att Storbritannien tillfälligt t.o.m. har en snabbare prisstegring än Sverige. Jag säger tillfälligt, för finansministern har ju — som han ville komma in på i den förra debatten — sina avancerade planer på att ytterligare höja inflationstakten i Sverige. Den nyligen framlagda Delorsplanen, vilken alla EG-länders centralbankschefer har ställt sig bakom, kan för övrigt hjälpa till att övervinna den brittiska regeringschefens motstånd, eftersom medlemskap skapar förutsättningen för att kunna vara med och påverka, eventuellt stoppa, senare steg mot en fullständig valutaunion. Jag har i ett pressmeddelande sett att finansministern skall ut och resa i Europa i månadsskiftet maj-juni. Själv skall jag efter riksmötets slut under en studieresa inom EG försöka lära mig mer om det pågående finansiella integrationsarbetet. Låt oss enas om att de vidgade konsultationer som Oslodeklarationen talar om kan ske på många olika sätt, där den monetära kommittén bara är ett av många fora. Men jag upprepar min fråga: Följer det inte av vår strävan efter mesta möjliga deltagande i det västeuropeiska integrationsarbetet att vi bör söka någon form av anknytning till det monetära samarbetet i EMS? Och dessutom: Håller inte finansministern med långtidsutredningens expert om att en sådan anknytning skulle vara en klar fördel, när vi går in i en ordning med fria kapitalrörelser?
Herr talman! Jag tycker att Lars Tobisson själv besvarade sin fråga. I sitt inlägg gled han förvisso långt utanför ramen för den interpellation som han ställt, men det tycker jag är rimligt. Vad han egentligen säger är att alla motiv som han kan åberopa för en svensk anknytning till det europeiska monetära systemet är av nationell karaktär, dvs. hjälper det oss att lösa våra egna ekonomisk-politiska problem? Jag lyssnade noga, men jag fann inte ett enda argument som rörde integrationen i Västeuropa, varav skulle följa att Sverige behöver vara medlem av EMS. Däremot upprepade han — och det är en debatt som vi har fört vid tidigare tillfällen — att Sveriges trovärdighet när det gäller kampen mot inflationen skulle öka, om Sverige blev medlem av EMS. Då skulle vi inte, som det heter, kunna devalvera oss ur en kostnadskris. Herr talman! Jag skall inte ta upp den debatten på nytt. I grunden är vi nog ense om att frågan om Sveriges anknytning till EMS måste avgöras med hänsyn till om det är bra eller dåligt för Sveriges möjligheter att nå sina nationella mål när det gäller den ekonomiska politiken, framför allt full sysselsättning och låg inflation. Jag anser för min del att det i dag inte finns något annat svar i den här frågan än detta: den dag då vi kan visa att vi för en ekonomisk politik som innebär full sysselsättning och låg inflation kan vi anknyta oss till EMS utan några som helst svårigheter. I dag skulle det, enligt min mening, vara förenat med betydande svårigheter.
Herr talman! Själva utgångspunkten för min interpellation var ju det förhållandet att riksdagen har uttalat att vi skall söka så nära relationer som möjligt vid det integrationsarbete som pågår i Västeuropa. Då är obestridligen — och jag har inte hört finansministern förneka detta — medverkan i EMS ett sådant inslag i integrationsarbetet. Redan på denna grund finns det alltså skäl för Sverige att söka anknytning till EMS. Det är självklart att vi får värdera vad detta kan betyda för Sverige som nation, men jag är övertygad om att det skulle bli bra verkningar även för vårt land. Jag har redan påpekat att det skulle skänka större trovärdighet när det gäller vårt mål att hålla en fast växelkurs. Denna slutsats har också fått stöd i en utredningsrapport som har utarbetats i anknytning till finansministerns eget departement. Därutöver kan vi naturligtvis själva knyta kronan till ecun eller D-Marken, eller den fastare riktpunkt än den som man för närvarande har i korgen. Problemet är då att vi inte blir delaktiga av det kreditstöd och av den typ av stödoperationer som centralbankerna i EMS är förpliktade att ställa upp på. Därmed får vi ett handikapp förutom detta att ett ensidigt uttalande naturligtvis är mindre förpliktande. Det skänker inte samma trovärdighet som en framförhandlad direktanknytning till EMS-länderna. Jag tror att finansministern respekterar de argument som jag här har framfört, men han säger som en ursäkt till att han i dag trots allt inte finner det angeläget att ta upp tanken om en svensk EMS-anknytning, att vi inte för en sådan politik i Sverige att vi klarar inflationstakt och annat som meriterar oss för association till EMS. Jag har tidigare hållit med om att man först bör se till att problemen på hemmaplan löses. Efter finansministerns senaste uppvisningar i försöken att ytterligare höja skattetrycket och inflationstakten i Sverige har jag faktiskt blivit tveksam. Jag tror att det nu börjar visa sig nödvändigt att Sverige gör som andra länder med hög inflationstakt, som t.ex. Italien och Frankrike som går med i EMS. Därmed får man det stöd som krävs utifrån för att föra den politik som jag tror att både finansministern och jag vill föra för att få ned prisoch kostnadsutvecklingen i Sverige, en utveckling som åtminstone finansministern nu har demonstrerat att han inte är förmögen att klara av.
Herr talman! Jag finner det fullständigt hårresande att Lars Tobisson gör gällande att nedpressningen av inflationstakten i ett antal kontinentaleuropeiska länder skulle bero på att de var anknutna till det europeiska monetära systemet. Vid det här laget vet ju alla hur det har gått till: efter en lång period av arbetslöshetsskapande politik då tillväxten hölls nere med hjälp av en järnhård penningpolitik och i vissa fall också en restriktiv finanspolitik, drev man ned aktiviteten i ekonomin, så att arbetslösheten växte till i genomsnitt 10 26, som den är i dag. Detta är ju den helt avgörande faktorn bakom den antiinflationspolitik som har förts i Västeuropa. Att påstå att valutapolitiken skulle ha varit någon avgörande faktor i sammanhanget finner jag faktiskt hårresande. Herr talman! Vi får väl återkomma till kompletteringspropositionen och dess behandling i denna riksdag. Låt mig ändå säga att en regering som försöker vidta åtgärder för att strama åt efterfrågan gör detta i syfte att dämpa inflationen. Det tror jag att de flesta seriösa bedömare ändå medger, bedömare som inte gör så partipolitiskt färgade inlägg som Lars Tobisson. Man kan ha olika uppfattning om hur pass effektiva metoderna är, men syftet är uppenbart. Jag tror att den svenska riksdagens förmåga att i ett överhettat konjunkturläge föra en restriktiv politik i mycket högre grad än våra deklarationer om vår inställning till EMS kommer att avgöra om omvärlden får något förtroende för våra möjligheter att lösa de ekonomisk-politiska problemen.
Herr talman! Syftet med de skattehöjningar som finansministern har föreslagit säger han vara att begränsa efterfrågan och få ned inflationen. Effekten är alldeles entydig, och den visar finansministern också i sin proposition, nämligen att inflationstakten stiger. Det har visat sig bli effekten av den här typen av skattehöjningar så långt vi kan se tillbaka. Nu vill finansministern göra gällande att det förhållandet att inflationstakten har sjunkit i av mig angivna länder inte skulle ha något samband med deras valutapolitiska samarbete utan skulle bero på att de har fört en arbetslöshetsskapande penningpolitik. Det är kanske litet överraskande för partibröderna i de båda angivna länderna att de skulle ha burit sig åt på det viset. Jag tror att de — och de är stora förkämpar för medverkan i EMS —- om finansministern frågar, skulle medge att målsättningen att just hålla en fast valutakurs i förhållande till ecun har inneburit en stor hjälp för dem på hemmaplan, när de har velat genomföra den neddragning av kostnadsutvecklingen som finansministern har så svårt att klara av här i Sverige. Är det en så mycket större belastning att ha fört en åtstramande penningpolitik än det är när nu finansministern introducerar en åtstramande finanspolitik med skattehöjningar? Syftet med den är ju precis detsamma, nämligen att reducera efterfrågan på arbetskraft, dvs. att motverka dagens situation, där arbetslösheten är låg, och i stället se till att man genom ett hårdare tryck på arbetsmarknaden får en långsammare löneutveckling i landet. Jag förstår inte hur finansministern kan göra den distinktionen. Dessa utvikningar rubbar inte mitt förra omdöme, nämligen att finansministern inser att det vore bra för Sverige att kunna delta i det västeuropeiska valutasamarbetet. Men han vill inte ta detta steg — det blir för svårt att förklara i olika sammanhang. Jag önskar faktiskt att han var djärvare och ställde upp på sina partibröders i olika europeiska länder uppfattning att detta är någonting bra. T.o.m. i det nyss åberopade Storbritannien, där regeringschefen har varit emot detta, är socialdemokraterna för en sådan anslutning.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig för det första om jag anser det tillfredsställande att en rekommendation från bankinspektionen i praktiken innebär ett förbud som dessutom inte kan överprövas och för det andra om jag avser att vidta några åtgärder för att åstadkomma ett klarare och mer tillfredsställande rättsläge. Bakgrunden till dessa frågor är att bankinspektionen i ett av Knut Wachtmeister beskrivet fall uttalat att en planerad verksamhet inte skulle vara förenlig med god sed. Inspektionen utgick därför från att verksamheten inte skulle komma till stånd. Uttalandet har betraktats som ett förbud eller ett hot om förbud. Den planerade verksamheten har inte heller satts i gång. Många myndigheter ger ut allmänna råd eller, om man så vill, rekommendationer. Detta är en rationell serviceåtgärd, som sparar tid och pengar för såväl allmänheten som myndigheterna. På samma sätt bör det vara en klar fördel att man utan att göra en formell framställning kan få besked av en tillsynsmyndighet om hur den ser på en enskild fråga. Sådana informella besked lämnas dagligen och i stor omfattning. Jag tycker att detta är utmärkt och utgår från att Knut Wachtmeister har samma uppfattning. Det är självklart att ett informellt besked inte kan överklagas. Det ligger i beskedets informella natur och är inte något resultat av ett oklart eller otillfredsställande rättsläge. Något problem uppstår självfallet inte om den som får beskedet accepterar myndighetens bedömning. Läget blir ett annat, om den som får beskedet anser att myndighetens ställningstagande är felaktigt. Då kan det finnas ett starkt intresse av att få fram ett beslut som kan överklagas. Detta kan t.ex. vara fallet om det föreligger delade meningar om en viss planerad verksamhet, som inte kräver tillstånd, är förenlig med det sundhetskrav som bankinspektionen har att övervaka. Innan ett företag investerar stora resurser i en verksamhet, kan det för företaget vara ett väsentligt intresse att inspektionen avger ett formellt bindande besked i fråga om verksamhetens tillåtlighet. Det bör därför i första hand vara företagets egen sak att ta upp sitt ärende med myndigheten på ett sådant sätt att ett överklagbart besked kan ges. Det är därvid också en självklarhet att myndigheten medverkar i denna process och inte undandrar sig att meddela beslut när ett sådant begärs och det finns sakliga och formella förutsättningar för ett ställningstagande. Jag anser alltså inte att bankinspektionen skall upphöra med att ge ut allmänna råd eller med att ge besked på förhand om hur inspektionen ser på olika allmänna eller enskilda frågor som faller inom inspektionens tillsynsområde. I sammanhanget kan nämnas att kreditmarknadskommittén har föreslagit bestämmelser, som skulle göra det möjligt att i vissa fall erhålla formella, och därmed också överklagbara, förhandsbesked. Som exempel på när ett förhandsbesked skulle kunna lämnas nämner kommittén frågan om tillåtligheten av en viss verksamhet. Kommitténs förslag om förhandsbesked har fått ett blandat mottagande vid remissbehandlingen. Jag är inte beredd att nu ta ställning till kommitténs förslag. Detta kommer i stället att ske i samband med beredningen av kommitténs övriga förslag.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min interpellation. Den är föranledd av den omfattande kritik som riktats mot bankinspektionens agerande i flera frågor. Ett av fallen är Gotabanken, där inspektionen nyligen skarpt kritiserat vissa skatteplaneringskrediter. Kritiken riktas mot affärer som skett 1987 och i början av 1988. Pengarna är sedan länge återbetalda, den ansvarige tjänstemannen har avskedats, vissa omplaceringar har gjorts och ingen ekonomisk skada har lidits. Om bankens styrelse, som har att anställa och entlediga tjänstemän, följt inspektionens krav på en omfattande utrensning hade bankledningens kompetens avsevärt försvagats. Detta hade förvisso inte varit till gagn för Gotas banksparare, och bankinspektionen har här uppenbarligen låtit fiskala ambitioner gå före inspektionens huvuduppgift att skydda bankspararna. Det är dessutom anmärkningsvärt att kritiken kommer så långt efteråt. Pressmeddelandet i fråga från bankinspektionen var daterat den 7 april i år. Jag koncentrerade mig i interpellationen på ett annat fall, nämligen Optionsmäklarnas tilltänkta lansering av syntetiska ränteoptioner. Även här anser jag att bankinspektionen klart överskridit sina befogenheter. I svaret på min första fråga tycks Kjell-Olof Feldt presumera, för att använda en tidigare finansministers vokabulär, att jag delar uppfattningen att det är bra att bankinspektionen kan ge rekommendationer. Jag delar inte alls den uppfattningen när rekommendationen som i detta fall förenas med hot om sanktioner. Finansministern skriver i svaret att bankinspektionens uttalande betraktats som ett förbud eller hot om förbud. Detta är verkligen ett understatement, för enligt ett telefaxmeddelande daterat den 17 mars säger generaldirektör Hans Löwbeer: ”TI sista hand kan vi använda oss av våra möjligheter att dra in fondkommissionstillståndet.” Det är ett hot som, om det förverkligats, hade varit en dödsdom över företagets verksamhet i Sverige. Sin negativa inställning motiverar bankinspektionen med att det här var fråga om omoraliskt skatteundandragande. Detta säger man trots att riksskatteverket inte ansett att optionerna skulle beläggas med omsättningskatt och trots att bankinspektionen även fått ett nej från regeringen till kravet på skatteläggning. Rekommendationer som fått sådana konsekvenser är jag definitivt motståndare till. Av interpellationssvaret framgår vidare att finansministern anser att det kommer an på företaget, i detta fall alltså OM, att hos inspektionen begära ett överklagbart besked. Vad som då stod Optionsmäklarna till buds var att dra i gång en dyrbar verksamhet och sedan tvingas avbryta den efter bankinspektionens hot att dra in fondkommissionstillståndet. Finansministerns förmodan att myndigheten skulle medverka till ett besked som sedan kan överklagas förutsätter möjligheter, som inte i dag föreligger, att erhålla ett bindande förhandsbesked. Även om finansministern således tycks vara positiv till ett förhandsbe skedsinstitut, vill han inte ta ställning härtill innan kreditmarknadskommitténs förslag härom behandlats färdigt. Mig förefaller det som om en sådan lösning vore tänkbar för att få till stånd en bättre tingens ordning. Den myndighet som man i det här fallet då skulle ha möjlighet att vända sig till för att få ett förhandsbesked vore naturligtvis riksskatteverket. Det rör sig om en skattefråga, vilket bankinspektionen också angett. Dessa två av mig relaterade fall rörande Gotabanken och Optionsmäklarna visar enligt min uppfattning att bankinspektionen inte använt sin maktställning på sätt som föreskrivs i lagen. Man kan inte direkt lagstifta mot dåligt omdöme, men om omdömeslösheten tar sig för stora proportioner får man se till att lagstiftningen korrigeras och kompletteras så att rättssäkerheten ökar och möjligheterna till godtycke minskar. Finansministern ville inte ta direkt ställning till den förbättring det skulle medföra att få ett förhandsbeskedsinstitut, men jag skulle ändå vilja att finansministern här och nu uttalade förståelse för att en översyn av lagstiftningen är befogad och också att finansministern säger sig vilja på allvar ta itu med frågan när kreditmarknadskommitténs förslag färdigbehandlats.
Herr talman! Jag tycker att jag har visat min förståelse för behovet av en översyn av lagstiftningen, eftersom jag har givit direktiv till den utredning som har gjort denna översyn. Dessutom föreligger faktiskt ett förslag från denna utredning. Skälet till att jag inte nu kan ta ställning i frågan är att under remissbehandlingen en rad invändningar har riktats mot kommitténs förslag. Tyngden i och värdet av dessa invändningar måste vi faktiskt pröva i finansdepartementet innan regeringen kan ta ställning i frågan. Detta är skälet till att jag avbidar till dess att vi har genomfört den processen. Men det framgick av mitt svar att jag anser att det vore av stort värde om ett sådant institut kunde upprättas och fås att fungera på ett rimligt sätt. Herr talman! Jag tycker att vi har ett principiellt problem ibland i våra debatter. Här angriper en ledamot av riksdagen chefen för en av våra myndigheter, kallar honom omdömeslös och anklagar honom för lagbrott, utan att vederbörande har en chans att försvara sig. Jag kan ju varken vidimera eller dementera herr Wachtmeisters uttalanden om Hans Löwbeer. Jag bara beklagar att dessa uttalanden faktiskt gjordes.
Herr talman! Det gläder mig att det enligt finansministern är tänkbart att inrätta ett institut för erhållande av förhandsbesked. Det verkar som om finansministern själv anser att detta är nödvändigt. I interpellationssvaret säger finansministern att han utgick från att företaget i detta fall skulle efterhöra hos bankinspektionen hur denna ställde sig till utgivandet av de nämnda syntetiska instrumenten. Finansministern utgick också från att myndigheten då skulle kunna lämna ett besked, som företaget sedan skulle ha rätt att överklaga. Det innebär ju i realiteten att det skulle finnas ett sådant institut fast det inte är lagfäst. Det är beklagligt att det har kommit så många och omfattande kritiska synpunkter på bankinspektionen. Detta gäller inte endast i de två fall som jag här relaterar utan även i fallet med Civic. Detsamma kan sägas om kravet på att alla bankanställda skall vara ”insiders” och om de etikbrev med krav att bankerna skall kontrollera vad de krediter de ger skall användas till, något som inte har stöd i banklagen. I samma etikbrev står också att bankerna bör hålla ett betydande respektavstånd när det gäller krediter, som alltså inte är olagliga. Det är viktigt att förtroendet för bankinspektionens anseende återupprättas. Finansministern har en mycket viktig uppgift när det gäller att bidra till att det förtroendet återupprättas. Därför ser jag fram emot att något verkligen sker när kreditmarknadskommitténs betänkande är färdigbehandlat, så att vi får en lagstiftning som medverkar till att öka rättssäkerheten. Den nuvarande rättssäkerheten på detta område är inte tillfredsställande, inte heller det sätt på vilket bankinspektionen har agerat under de senaste åren. Därom är många överens med mig.
Herr talman! Jag är av många olika skäl förhindrad att gå i svaromål i fråga om de av bankinspektionen fattade enskilda beslut som Knut Wachtmeister åberopar och kritiserar. Om en tillsynsmyndighet aldrig fick någon kritik från dem som vederbörande har att öva tillsyn över, då skulle tillsynsmyndigheten antagligen inte fullgöra sina uppgifter. Det är ofrånkomligt att den som har att tillämpa en lagstiftning med allmänna krav, t.ex. kravet på god banksed, kommer i konflikt med de banker i vilkas intresse det naturligtvis ligger att ha största möjliga frihet att tjäna pengar på största möjliga antal sätt. Jag finner det därför ganska naturligt att det kommer kritik mot bankinspektionen.

Herr talman! Det gläder mig att finansministern och jag sakta men säkert tycks närma oss varandra i våra uppfattningar att något behöver göras på detta område. Jag kan också till vad jag tidigare sagt tillägga, att även en revisor som är utsedd av bankinspektionen att granska i detta fall Gotabanken anser att bankinspektionen har överskridit sina befogenheter. En annan revisor talar i det sammanhanget om en ”häxjakt” mot företaget i fråga. Det förekommer alltså en mycket omfattande kritik, och jag kan till nöds hålla med finansministern om att en viss kritik mot en myndighet är ett tecken på att myndigheten agerar. I detta fall anser jag dock att myndigheten har agerat för kraftigt.
Jag får meddela att interpellationerna 207, 224 och 201 besvaras efter det att de tre interpellationerna till jordbruksminister Mats Hellström har besvarats.
Herr talman! Marianne Samuelsson har frågat mig om det är tillåtet med försök på djur av det slag som sker på kor och får när man opererar in tarmoch vomfistlar för att testa nya foderslag, allt i syfte att få bättre ekonomi i djurhållningen. Marianne Samuelsson har också frågat mig under hur många år man kan låta ett djur utsättas för försök och hur det kan vara möjligt att nästan alla djurförsök accepteras av etiska nämnden. Frågorna har ställts mot bakgrund av bl.a. en viss typ av pågående forskningsprojekt, som enligt uppgift har prövats av en djurförsöksetisk nämnd. Det ankommer dock icke på regeringen att ha synpunkter på enskilda forskningsprojekts tillåtlighet. Jag kommer i stället att i korthet redogöra för vilka krav som allmänt ställs vid prövning av användning av djur för vetenskapliga ändamål. I regeringens proposition om djurskyddslag, vilken riksdagen beslutade om förra året, har jag redovisat min syn på användningen av djur för vetenskapliga ändamål. Som jag anförde anser jag att det är viktigt att djurförsöken begränsas till att avse bara sådana fall då det är angeläget från allmän synpunkt att utföra försöket. Därvid måste man också beakta betydelsen av den kunskap som kan vinnas. Det innebär även att djurförsök inte får förekomma om likvärdig kunskap kan vinnas genom att alternativa metoder används. Centrala försöksdjursnämnden har till uppgift att bl.a. verka för att användningen av försöksdjur begränsas genom att främja utvecklingen av alternativa metoder. Centrala försöksdjursnämnden fick den 1 juli förra året ett samlat ansvar för de frågor som direkt hör samman med de etiska nämndernas verksamhet. Centrala försöksdjursnämnden skall även enligt sin instruktion bl.a. särskilt följa de djurförsöksetiska nämndernas arbete och bedömning av frågor om användning av försöksdjur. Med anledning av de utökade arbetsuppgifterna förstärktes och omorganiserades centrala försöksdjursnämnden. Själva prövningen av användningen av försöksdjur ankommer på de djurförsöksetiska nämnder som inrättades år 1979. Vid prövningen skall nämnderna ta hänsyn till å ena sidan djurförsökets betydelse och å andra sidan lidandet för djuret. I samband med regeringens förslag till ny djurskyddslag, och sedan den 1 juli förra året, har de närmare reglerna för prövning av ärenden om användning av djur för vetenskapliga ändamål skärpts. Enligt djurskyddsförordningen skall nämnderna avstyrka att djur används för vetenskapligt ändamål om det inte kan anses angeläget från allmän synpunkt. Den etiska prövningen har utsträckts till att omfatta också djurens vård och förvaring under försöket samt omedelbart före och efter. I princip omfattas alla försöken. För att stärka nämndernas ställning är beslutsfunktionen förbehållen hela nämnden, och ett försök får inte påbörjas innan nämnden tagit ställning till ansökan. Nämndens ställningstaganden skall tidsbegränsas, och långvariga försök skall omprövas från etisk synpunkt vart tredje år. I nämnderna ingår lekmän, forskare och företrädare för personal som har hand om försöksdjur. Tidigare var varje grupp företrädd av lika många representanter. För att få en mera allsidig belysning av nödvändigheten av och de etiska problemen kring ett djurförsök har sedan den 1 januari i år lekmannainflytandet i nämnderna förstärkts. Hälften av nämndens ledamöter skall vara lekmän. Med lekmän avses representanter såväl för djurskyddsorganisationer som för allmänintresset. De nya djurförsöksetiska nämndernas sammansättning bör ge möjlighet till att en omsorgsfull granskning av planerade djurförsök sker och att en allsidig belysning av djurskyddsaspekterna kommer till stånd.

Herr talman! Först vill jag tacka jordbruksministern för svaret, även om det tog sin lilla tid. Interpellationen framställdes för sex veckor sedan, då frågan om tarmoch vomfistlar var särskilt aktuell i massmedia. Jag — precis som många andra — trodde att dessa försök används i syfte att få fram nya och bättre foderstater. I så fall hade dessa försök kanske kunnat ses som ett enskilt fall, som jordbruksministern i svaret bedömer det som. Men när jag tittar närmare på detta — och det antar jag att även jordbruksministern har gjort — finner jag att denna typ av djurförsök skiljer sig från andra. Skillnaden är — enligt mitt förmenande — principiellt stor, vilket gör att de inte kan bedömas som enskilda fall. Dessa försök genomförs för att kunna bestämma energiinnehåll i vallfoder, vilket tydligen anses behöva göras årligen i det moderna jordbruket, i första hand av ekonomiska skäl. Eftersom vallfoder har olika energiinnehåll olika år, behöver dagens jordbrukare göra rutinanalyser för att kunna göra upp foderstater åt sina djur. Dessa analyser kräver vomvätska från får. Det hade därför varit intressant att höra jordbruksministern redogöra för sin syn på djurförsök för ekonomisk vinning. Skall vi verkligen använda djurförsök till detta? Finns det inte andra alternativa metoder för att undersöka om djuren får rätt foderstat? Eller har vi skapat en djurhållning som är så otroligt känslig att den inte tål några som helst förändringar när det gäller utfodringen? Djur betraktas kanske inte längre som djur, utan som produktionsenheter. Det har ju tidigare funnits alternativa metoder. Kan man i dag inte ens se på djuren hur de mår? Ministern svarar att i djurskyddslagen framhålls det att djurförsök bara begränsas till sådana fall där det är angeläget ur allmän synpunkt att utföra försöket. Man måste också beakta betydelsen av den kunskap som kan vinnas. Djurförsök får inte förekomma om likvärdig kunskap kan fås genom alternativa metoder. Vad menar ministern egentligen med ”allmän synpunkt”? När jag har tittat litet närmare på ansökningar som gjorts och som har bifallits, är det i många fall som jag starkt ifrågasätter ”ur allmän synpunkt”. Att använda möss och minkar samt utsätta dem för mycket plågsamma försök för att få bort vissa sjukdomar som man i dag vet beror på att djuren utfodras med slaktfoder, är det angeläget? Att testa miljögifter på apor och att testa djurs reaktion på tobaksrök eller alkohol, är det angeläget? Har vi inte redan tillräckligt med kunnande för att inse att resurser måste sättas in för att minska användningen av miljögifter, alkohol och tobak? Något svar på frågan om det är rimligt att en halv miljon djur årligen används till försök har jag inte heller fått. Djurförsöken är till mycket stor del både plågsamma och förnedrande för djuren. Försöken måste begränsas till de absolut nödvändiga och ersättas med andra metoder. Vi människor måste inse att djuren har ett egenvärde och att livet är värt att respektera. Efter det att jag har läst i papperen vill jag också ifrågasätta hur den etiska nämnden fungerar. Jag trodde att den skulle utgöra ett väldigt bra instrument för att se till att det inte förekommer djurförsök som inte är önskvärda. När man tar del av reservationerna som avgetts av dem som sitter i nämnden, finner man att alla måste ha varit eniga om projektets angelägenhet. Det är stor skillnad om en ledamot är kritisk och inte har chans att få majoritet för sin åsikt medan resten av ledamöterna kanske är väldigt positivt inställda till djurförsök. Det finns mycket på detta område att fortsätta att jobba med. Det är mycket angeläget att vi driver denna debatt och att vi diskuterar vad som menas med ”angeläget” när det gäller djurförsök, eftersom det är ett luddigt begrepp, och det går inte att bedöma vad som direkt är angeläget och vad som icke är angeläget.

Herr talman! När riksdagen år 1988 beslutade att godkänna en ny djurskyddslag, kunde enighet nås på en rad områden för att stärka djurskyddet. Djurskyddet i Sverige har bred förankring i människors medvetande, och många människor är djupt engagerade i djurskyddsfrågorna, vilket t.ex. kommit till uttryck i många föreningars frivilliga arbete. Men medlemmarnas engagemang har också en långsiktig betydelse när det gäller att vidmakthålla människors ansvar. Enligt vårt sätt att se är detta arbete värt respekt, uppmärksamhet och uppmuntran. Det utgör också en del av det som vi kallar för förvaltarskapstanken. En central fråga i samband med djurskyddet är ju användandet av djur i forskningssammanhang. Vi i folkpartiet anser att det är angeläget att lägga fast att djurförsök inte bör få förekomma när alternativa metoder är möjliga att använda. Statens satsning på forskning med alternativa metoder genom t.ex. försöksdjursnämnden är inte särskilt imponerande jämfört med de belopp som avsätts för forskning med försöksdjur. Som jordbruksministern väl kommer ihåg förekom det i samband med behandlingen av förslaget om ny djurskyddslag att riksdagen riktade tillkännagivande till regeringen om en av de metoder för djurförsök där ett stort antal djur offras genom att helt enkelt dödas, nämligen det som kommit att kallas LD 50-metoden. Nu framgår det här av interpellationen att nästan alla djurförsök har accepterats av den djurförsöksetiska nämnden. I sitt svar hänvisar jordbruksministern till att den snart ett år gamla ordningen med sammansättningen av nämnden skulle vara till fyllest — så måste man ju tolka jordbruksministerns svar. Men sanningen är den att en majoritet av ledamöterna i nämnden skall ju representera allmänna intressen, dvs. avnämarna av den biomedicinska forskningen, medan övriga lekmän skall vara djurskyddsrepresentanter.

Herr talman! Inom lantbruksforskningen har vi nu en stor verksamhet med försök på djur. Jag har själv arbetat i denna bransch i 20 år. Jag kan därför inte låta bli att yttra mig i den här debatten. Vi har stora anläggningar i Uppsala, i Skara och i Alnarp. Merparten av försöken kan knappast sägas vara djurförsök utan mera utfodringsförsök. Sedan finns det ju också djurfysiologisk forskning. Det finns näringsfysiologisk forskning i Uppsala och Skara, där man i vissa fall använder djur. Man opererar djuren så att man får en direkt ingång genom kroppssidan till vommen. Vommen är den dominerande magen hos nötkreatur. Det är de s.k. vomfistlarna som nyligen har uppmärksammats i massmedia. Operationen är relativt liten och görs på stående djur under lokalbedövning. Vomväggen och kroppsväggen blir gott sammanläkta inom 10—14 dagar. Djuren, korna eller fåren, kan sedan ha dessa fistlar under hela sin livstid utan mätbara men eller lidanden. Tekniken har sedan 1950-talet haft stor internationell spridning. Det ser naturligtvis onormalt ut med lock på magen, och det kan även se illa ut när fistelhålen blir för stora och de använda tätningarna inte fungerar. Läckage ser illa ut, men kan inte sägas skada djuren. Marianne Samuelsson tar även upp s.k. tarmfistlar, dvs. motsvarande ingångar till olika tarmavsnitt. Sådana fistlar förekommer av och till i försök. Det fordras verkligen kritisk prövning i dessa fall. Denna typ av fistlar kräver ett större ingrepp som djuren ofta anpassar sig sämre till. Alla fistelerade djur används för att man skall få ökad kunskap, antingen om djurets funktion eller om fodrets funktion i djuret. Vomfistelerade djur har man dock även fått användning för i de fodervärderingssystem vi använder. Genom att studera de vomfistelerade djuren kan vi kontinuerligt beräkna smältbarhet och energivärde på foder från praktiskt lantbruk, för att förbättra djurens näringsförsörjning och djurhållningens ekonomi. Även proteinvärden kan komma att beräknas på motsvarande sätt. Till bilden hör att behovet av fodervärderingssystem har ökat i takt med produktionsintensiteten. Samtidigt är det dock tilltalande att man på detta sätt kan ersätta kemiska metoder med biologiska. Tyvärr har man ännu inte utvecklat metodik baserad på vominnehåll från slaktdjur, utan man är beroende av de vomfistelerade djuren. Att vi nu har fått en delvis sned massmediadebatt visar på behovet av de Prot. 1988/89:114 försöksdjursetiska nämnderna och att de bör få en stärkt ställning. De bör få 16 maj 1989 ett ännu starkare lekmannainflytande och mera resurser. Nämnderna bör flitigt informera sig om olika försök och även påta sig ett informationsarbete gentemot allmänhet och massmedia. Som alla politiska partier säger bör vi kunna minska användningen av försöksdjur. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om det finns ett samband mellan kraven på hög produktion och behovet av försöksdjur inom husdjursskötseln. Är det inte så att den industrimässiga djurhållningen, förutom mycket annat, också har givit oss ett större behov av försöksdjur? Den mera observerande djurforskningen kanske åter bör prioriteras före den experimentella, även beträffande viltforskningen. Skulle vi inte t.ex. kunna slippa den nu så moderna tekniken med radiosändare på vilda djur och åtminstone hålla de vilda djuren något så när fredade? Annars får vi arbeta med dessa avvägningar. Glädjande nog förskjuts emellertid balanspunkten till djurens förmån.
Herr talman! Först har det ställts frågor kring det speciella försöket. Som jag sade tidigare, vilket kammarens ledamöter också är väl medvetna om, kan och får regeringen inte göra sådana bedömningar. Vi har förvisso andra system för detta. Beskrivningen av själva försöket i Svensk Veterinärtidning är dock annorlunda än den som Marianne Samuelsson har gjort. I tidskriften sägs att det handlar om olika foderstater i samband med bekämpning av plågsamma skelettsjukdomar hos kalvar. Jag förmodar att det är en fråga som har bedömts av nämnden. Här kan vi dock inte göra en bedömning av det enskilda försöket. Det gjordes som sagt en annan beskrivning i debatten i veterinärtidskriften än den som gavs i frågan. När det gäller de principiella frågorna vill jag säga att djurförsök inte får förekomma om likvärdig kunskap kan vinnas genom att man använder alternativa metoder. Vi ger resurser till detta. Jag anser inte att de resurser som ges till alternativa försök är så blygsamma som det har gjorts gällande i debatten. Jag tror att de resurserna är viktiga för forskningen och för att vi verkligen mer och mer skall gå över till alternativa försök. Alla som har yttrat sig här i debatten vill nog att vi skall använda mera alternativa försök och så litet djurförsök som möjligt. Den andra principiella frågan berör t.ex. vad det betyder att vi ändrar sammansättning på nämnden. Från den 1 januari i år har de djurförsöksetiska nämnderna fått ett förstärkt lekmannainflytande. Hälften av nämndens ledamöter är nu lekmän. Det är för tidigt att uttala sig om huruvida ett system som har fungerat sedan den 1 januari i år bör omprövas eller inte. Centrala försöksdjursnämnden — som inte själv prövar, men ändå har ett samlat ansvar som det korrekt sades — fick ökade resurser och större betydelse för ungefär ett år sedan. Vi har förvisso skäl att ta tid på oss när vi skall utröna om detta är tillräckligt eller inte. Detta är självfallet ett viktigt område att bevaka. Om de förstärkningar som görs inte är tillräckliga, får man se över detta igen. 45 Sedan några ord om det som anförts om att nästan alla fall godkänns. Jag har studerat den första perioden i år som vi har statistik ifrån, januari-mars. 350 ansökningar har då prövats av djurförsöksetiska nämnden. Det är riktigt att det bara är två av dem som har avstyrkts. Ungefär 50 av de övriga ansökningarna har man dock försett med råd eller modifikationer beträffande genomförandet för att bättre tillgodose djurskyddsaspekterna. Det har således förändrat projektet. Detta är väl också någonting som man bör ta i beaktande när man diskuterar huruvida ett system fungerar eller inte. För det första får man väl utgå ifrån att de sökande efter hand mer och mer anpassar sig till de skärpningar av reglerna som har gjorts. För det andra, i den mån de inte gör det, har nämnderna i dag fått en stärkt ställning genom de sammantagna reformer vi har gjort. För det tredje är det inte bara fråga om avslag eller inte avslag, utan det är i hög grad fråga om att få en dialog mellan forskare och nämnderna med lekmannarepresentanter som skall företräda djurskyddssynpunkter. Om de 50 modifierade försöken är ett uttryck för detta, går vi i rätt riktning.
Herr talman! Det är riktigt att det ofta blir modifieringar i ansökningarna och att man från etiska nämnderna skriver — som tur är — att vissa krav måste vara uppfyllda. Det intressanta är dock att jag inte har kunnat finna något belägg för att man kontrollerar att de sökande följer upp de nya intentioner de har fått för sitt försöksprojekt. Jag har inte kunnat finna att det görs någon kontroll bakåt av att ändringarna verkligen tas på allvar. Man får i och för sig hoppas att det görs. Vid rundringningar har jag dock förstått att så inte alltid är fallet. Försök med vomfistlar kanske inte är plågsamma för djuret i fråga. De djur jag hartittat på såg ut att må som kor och får brukar göra. Jag kan inte säga att de skulle må speciellt dåligt. Jag tycker dock att det är en principsak när det direkt i ansökningen står att försöket skall användas till analys av energiinnehåll i grovfoder. När jag frågat visar det sig vara till för att testa foder för att göra upp foderstater åt jordbrukare som har skickat in prov på sitt foder. Det kanske är angeläget att de kan göra det. I så fall tycker jag att vi måste ta upp det i debatten och fatta ett beslut om att detta ändamål är så angeläget att försök med djur skall tillåtas. I dag finns inga klara direktiv. De etiska nämnderna har kanske gett tillstånd till detta, eftersom de inte har haft klara direktiv och kanske inte har funderat över frågan så noggrant. Jag tycker att denna debatt är viktig. Så småningom kanske det barkar därhän att allt som är ekonomiskt lönsamt skall kunna testas och prövas på djur.
Herr talman! Jordbruksministern instämmer i betydelsen av en bra och heltäckande djurskyddslagstiftning och även i synen på att de alternativa metoderna skall ha försteg framför de hittillsvarande, traditionella metoderna, där djur används. Men det är viktigt att regeringen inte hamnar i en situation där detta bara blir en läpparnas bekännelse. Utvecklingen måste också föras framåt. Dess värre tyder utvecklingen på att riksdagen gång på gång måste skjuta regeringen framför sig i dessa frågor. Jordbruksministern nämnde att statens satsningar på forskning med alternativa metoder inte skulle vara så blygsam som det verkar av debatten. Min jämförelse var inte den. Min jämförelse gällde de belopp som avsatts för forskning med försöksdjur. I den jämförelsen kommer dess värre statens satsningar på alternativa metoder till korta. Detta är återigen ett exempel på att regeringen inte handlar med kraft. Jordbruksministern säger att man får återkomma om det inte räcker till. Vi emotser med spänning påplussningar på dessa fronter vid nästa tillfälle när jordbruksministern kan få loss litet pengar. När det gäller sammansättningen av de djurförsöksetiska nämnderna får vi reda på att det är för tidigt att dra några slutsatser. Jordbruksministern drar då försiktigtvis inte några slutsatser alls. Jag vill påminna jordbruksministern om den debatt som var så sent som förra veckan här i kammaren, att det är uppenbart att det är dags att värdera dessa frågor än en gång.
Herr talman! När det gäller frågan om resurser kan man värdera detta på olika sätt. En ökning med en tredjedel till forskning genom alternativa försök och till centrala försöksdjursnämnden sammanlagt på ett budgetår tycker jag inte är dåligt. Men det kan man självfallet ha olika värderingar om. Som svar på Marianne Samuelssons fråga om uppföljningen vill jag säga att det är miljöoch hälsoskyddsnämnden som har tillsynsansvaret. Dessutom skall bl.a. de försök som föranledde Marianne Samuelssons fråga omprövas av en djurförsöksetisk nämnd senast inför år 1991. CFN skall inte pröva enskilda projekt. Däremot skall nämnden, med sina nya förstärkta resurser, följa de etiska nämndernas arbete och bedömningar av frågor om allmänna djurförsök. Det är svaret på de frågor ni har ställt. Till Paul Ciszuk, som var inne på samma sak som Marianne Samuelsson tog upp i sitt senaste inlägg, vill jag säga att min uppfattning inte är att behovet av ökad produktion i Sverige skall leda till ökat användande av djurförsök. Så kan man inte på något sätt tolka de skärpningar vi har gjort när det gäller användningen av försöksdjur. Det handlar om ur allmän synpunkt angelägna projekt som nämnderna bedömer icke kan ske med alternativa metoder. Det är alltså icke min uppfattning att behovet av ökad produktion skall leda till en ökning av antalet djurförsök. Det är svaret på den frågan. Jag kan ge det generella svaret att regeringen inte kan gå in i enskilda projekt. I samband med detta specifika projekt talas det om att det skulle motiveras med att man kan öka produktionen. Jag vet inte vilka bedömningar nämnden har gjort. Jag kan bara citera vad som har sagts i Veterinärtidningen i samband med forskarnas egna uttalanden, nämligen att det bl.a. handlar om att man har kommit i kontakt med sjukdomskomplex hos kalvar, som består i olika skelettskador med benbrott och bristningar av hälsenan som följd, vilket kan leda till mycket dramatiska och plågsamma sjukdomar. Jag vet inte i vilken mån detta har haft betydelse vid bedömningen. Det är alltså det vi inte kan diskutera här i riksdagen —i vart fall inte jag. Jag vill ändå ge den kompletteringen till den bild av motiveringarna som Marianne Samuelsson har givit.
Herr talman! Jag har kanske inte någon annan värdering än jordbruksministern om att en 30-procentig uppräkning skulle vara bra. Men den jämförelsen blir intressant bara när man vet från vilken ursprunglig nivå man utgår. Det är den nivå man har kommit upp till efter denna 30-procentiga uppräkning som skall jämföras med de belopp som anslås för forskning med djur. Den jämförelsen och den fråga jag ställde i samband härmed till jordbruksministern undviker han dess värre. Det man då måste fråga sig är: Kan det möjligen bero på att jordbruksministern sluter upp bakom det vi i folkpartiet anser, nämligen att statens satsning på forskning med alternativa metoder ändå är rätt blygsam jämfört med de belopp som avsätts för forskning med försöksdjur?
Herr talman! Det är bra att behovet av ökad produktion inte skall leda till fler djurförsök. Det låter i alla fall bra. Men om man studerar hur målet ökad produktion nås, kan jag inte se annat än att en följd av att tillåta denna typ av djurförsök för att analysera exempelvis fodersorter är en ökning av djurförsöken. Det är av den anledningen jag tycker att det är viktigt att ta upp frågan om djurförsök skall få göras av ekonomiska skäl. Det finns också många andra bitar i detta. Jag tror att vi är på rätt väg. Vi har kommit en bit i diskussionen och fattat beslut om en ny djurskyddslag, som i alla fall kan bli ett steg i rätt riktning. Det finns dock mycket att önska ytterligare. Den stora biten är att vi måste ändra på många av de förhållanden man i dag forskar om, nämligen de som hänger samman med att vi har en dålig miljö. Vi har utsläpp som vi inte tål. Vi dricker för mycket alkohol, vi röker för mycket osv. Det är anledningen till sjukdomarna som vi måste ta itu med för att minska antalet djurförsök.
Herr talman! Det var bra att höra från jordbruksministern att krav på ökad produktion inte skall få motivera fler djurförsök. Jag ställde min fråga mot bakgrund av att jag känner starkt att det finns ett samband mellan jordbrukspolitik och behovet av försöksdjur. Ju mer vi industrialiserar och specialiserar djurproduktionen, desto längre måste vi driva förfiningen i metoder. Vi driver upp produktionskapaciteten hos de enskilda djuren med genetiska metoder. Sedan måste vi hänga med när det gäller utfodringen. Det ställs allt högre krav på att vi kan värdera foder riktigt. Jag har, i synnerhet på det område jag själv har forskat på, proteinomsättningen, sett att det är för de högmjölkande djuren proteinkvaliteten betyder någonting. Därför är det viktigt att man tänker på detta när man diskuterar en annan jordbrukspolitik. Det finns fördelar med att gå över till en lägre produktionsintensitet, ett s.k. alternativt jordbruk med en alternativ djurhållning. En bland många fördelar är att vi kan klara oss med färre djurförsök och en naturligare forskning på husdjursområdet.
Herr talman! Jag känner stor sympati för mycket av det Paul Ciszuk sadei 16 maj 1989 sitt senaste inlägg om den ökade bräckligheten och de problem som många djur har fått i produktionsoch uppfödningsformer som är alltför hårt drivna till specialisering. Jag känner sympati för mycket av det som sades här. Anders Castberger säger att det skulle behövas mer pengar för alternativa metoder. Anders Castberger talar också om statens satsning på produktion och djurförsök, som om det funnes något stort statligt anslag som skulle driva fram djurförsök med hänsyn till djurens produktionsförmåga. Så är det inte. Jag tar gärna en debatt om detta. Det ingick alltså inte i denna interpellation. Det handlar här i första hand om anslag på det medicinska området, statliga anslag för att bekämpa sjukdomar och enskilda forskningsprojekt som kan få anslag genom t.ex. forskningsråd. Hur mycket det blir sammantaget vet jag inte. Det finns inte någon statlig politik för att driva fram djurförsök, utan tvärtom innebär den statliga politiken att man skall minimera djurförsöken. Det sägs att antalet djurförsök riskerar att öka, men glädjande nog minskar det. Mitt svar till Marianne Samuelsson har klargjort att regeringens politik inte är att stimulera till djurförsök i syfte att förstärka djurens produktionsförmåga, absolut inte.

Herr talman! Carl Frick har frågat mig vad jag avser att göra för att ändra gällande lag så att inplantering av fftämmande arter omöjliggörs och vad jag avser att göra för att se till att de rådjur som redan finns på Gotland infångas och planteras tillbaka på fastlandet. En viktig princip i den nya jaktlagstiftningen är att viltet skall vårdas i syfte att de viltarter som tillhör landets viltbestånd skall bevaras. Till skydd för viltbestånden får regeringen enligt jaktlagen meddela föreskrifter om att vissa slag av vilt inte får sättas ut i frihet eller hållas i hägn utan tillstånd. Regeringen hari jaktförordningen bestämt att vissa djurarter som i särskilt hög grad kan vålla skada inte får sättas ut i frihet utan tillstånd av statens naturvårdsverk. Förbudet gäller också arter eller raser som inte tillhörde landets viltbestånd vid utgången av år 1987. Bakgrunden till dessa bestämmelser är att det av flera skäl finns anledning att vara mycket restriktiv när det gäller att föra in främmande viltarter i landet. Djur av nya arter kan komma att skada det inhemska växtoch djurlivet genom sitt sätt att skaffa föda eller genom att sprida sjukdomar. Skaderisken manar också till försiktighet när det gäller utplantering i nya 49 områden av arter som redan finns i landet. Utplanteringsförbudet omfattar inte rådjur. Det har alltså inte ansetts vara förenat med några särskilda risker att plantera ut rådjur. De synpunkter som tidigare framförts som argument mot inplantering av rådjur på Gotland har gällt risken för trafikolyckor och för skador på jordbruksgrödor och trädgårdsodlingar. Även Gotlands särpräglade flora har nämnts som ett argument mot inplantering. Carl Frick anför nu också att det är olämpligt att plantera in främmande arter på öar. Frågan om inplantering av rådjur på Gotland är kontroversiell där. Gotlands kommun har nyligen hemställt om en ändring av jaktförordningen, så att för Gotland främmande djurarter inte får planteras in där utan tillstånd av naturvårdsverket. Framställningen är nu föremål för en bred remissomgång. Skulle det vid beredningen av den framställningen komma fram skäl för ett ändrat ställningstagande i frågan om förbud mot inplantering, är jag självfallet villig att medverka till de författningsändringar som behövs. Det torde inte vara praktiskt möjligt att fånga in det ringa antal rådjur som i dag finns på Gotland och föra det till fastlandet. Om samtliga rådjur skall bort från ön får därför jakt tillgripas. Jakt efter rådjur är redan tillåten på Gotland under årets sista tre månader.

Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret. Det är mer än beklagligt att man inte har ett mer generellt utplanteringsförbud i vårt land. Naturen strävar efter balans. Att plantera ut djurarter i områden där de inte har några naturliga fiender innebär stor risk för snabb spridning. Tanken är väl knappast att se till att Gotlands fauna skall berikas med varg eller lo för att motverka en osympatisk spridning? Normalt planteras djur ut för att det finns någon form av ekonomisk vinning. Några sådana skäl finns inte i Gotlandsfallet. Där gäller det att tillfredsställa vissa personers jaktlust. Sådana skäl borde inte få leda till en utplantering. Det är uppenbart olämpligt att till Gotland föra rådjur som aldrig har funnits där. Bakom min tanke att man skulle fånga in rådjuren och skicka tillbaka dem låg att jag tycker att man skall ha en mindre blodig hantering och låta djuren leva i de områden de ursprungligen kom från. Anledningen till att jag har tagit upp det olämpliga i att göra en sådan här utplantering på öar är att det är osannoligt att det till en ö av detta slag kommer naturliga fiender. Därför är det uppenbart olämpligt att i sådana fall utplantera djur som ursprungligen inte hör dit. Sverige är med i en organisation som heter IUCN. IUCN säger att inga främmande arter skall introduceras i en halvnaturlig omgivning, om det inte finns speciella skäl till detta. Och det skall få ske endast då inplantering har studerats och planerats noga. Jag vill fråga jordbruksministern: Vilka speciella skäl kan regeringen anföra, och hur har inplanteringen studerats och planerats i detta fall? Det är väl ändå meningen att Sverige skall följa rekommendationerna från IUCN? Kvar står kravet: Ta bort rådjuren från Gotland!

Herr talman! Carl Frick säger i sin interpellation att rådjuren på Gotland inte har några andra naturliga fiender än jägarna och fordonstrafiken. Jag vill haka på där. Om fordonstrafiken är en fiende för rådjuret innebär ju detta samtidigt att rådjuret är en stor trafikfara. Även om den problemställningen egentligen är kommunikationsministerns bord, vill jag fråga jordbruksministern: Måste man inte snabbt försöka hindra en ny trafikfara på Gotland? Med det goda tvärdepartementala samarbetet som statsrådet Hellström framhållit i tidigare debatter kan statsrådet kanske efterhöra kommunikationsministerns syn på detta. Rådjuren är ju ännu inte så många, men om de får leva fritt blir de snart fler. Biltrafiken är tät på Gotland, vilket är förklarligt i en region med relativt lågt utvecklad kollektivtrafik. Länet ligger på sjätte plats i landet när det gäller personbilar per invånare. Därtill kommer lastbilar, motorcyklar och bussar som tillsammans med personbilarna uppgår till inemot 40 000 fordon. Därtill kommer sommarens stora turistmängd, som oftast är bilburen. Vi vet att antalet viltolyckor ökar i andra delar av Sverige, och då främst rådjursolyckorna. 1987 års siffror visar att mellan 7 och 8 96 av olyckorna utanför tättbebyggt område är viltolyckor. 4 96 av de omkomna i trafiken avled till följd av sådana olyckor. Det måste därför vara mycket angeläget att regeringen på alla sätt motarbetar viltolyckor på Gotland. Detta kan ske genom att inplantering av djurarten regleras i naturvårdsförordningen. Ett förbud mot rådjursimport kan då komma till stånd. Jag hoppas att remissomgången leder till ett stöd för Gotlands kommuns begäran som går ut på detta. Mot detta kan det naturligtvis invändas att ett vackert djur som rådjuret tillför landskapsbilden stora värden. Det är därtill ett näringsriktigt köttillskott i folkhushållet. Men rådjuret utgör i dag i all sin skönhet ett stort problem bl.a. i skogslänen genom att beta på skogsplantor. Därtill kommer alltså trafikfaran. Jag hoppas att statsrådet instämmer i att man bör avstå från rådjur på Gotland.
Herr talman! Denna fråga är som jag har sagt i svaret kontroversiell på Gotland, och man kan också säga att motståndet på Gotland har ökat. Det var ju Gotlands jägargille som i december 1988 begärde att man skulle verka för ett förbud mot inplantering. Detta gille hade tidigare önskat ha rådjur på Gotland. Som jag sade har vi nu fått en begäran från Gotlands kommun om en ändring av jaktförordningen, som innebär att för Gotland främmande djurarter inte skall få planteras in på Gotland utan tillstånd. Nu pågår en bred remissomgång. Jag lyssnar till vad ni säger här, och jag lyssnar till remissinstanserna. Men för dagen kan jag inte säga mer i detta ärende.

Herr talman! Åsa Domeij har frågat mig, inte om främmande rådjur, men om jag vill medverka till att utplanteringen av främmande trädslag i Sverige inte skall fortsätta, eftersom den inte förefaller förenlig med synen inom Internationella naturvårdsunionen, IUCN. Åsa Domeij anför i interpellationen att ett främmande trädslag inte bör planteras in utan att det är mycket noga undersökt vilka de ekologiska konsekvenserna kan bli. Det är också min mening att införandet av ett ffrämmande trädslag måste föregås av studier i fråga om både virkesproduktion och miljökonsekvenser. Ett främmande trädslag kan inte anses beprövat förrän en allsidig bedömning av såväl nyttan som risken har gjorts. Användningen av främmande trädslag i svenskt skogsbruk regleras i skogsvårdslagen . I skogsstyrelsens föreskrifter till lagens 8 § anges att skogsodling med främmande trädslag endast får ske, om trädslaget är minst likvärdigt med de inhemska trädslagen i fråga om virkesproduktion och om det inte medför någon påtaglig olägenhet från allmän miljösynpunkt. Man kan t.ex. få en högre produktion, bättre kvalitet eller ökad motståndskraft mot klimatskador. Om ett utländskt trädslag inte tillför något positivt, så skall det i princip inte införas. Och vi får naturligtvis inte riskera att allvarliga sjukdomar introduceras på våra inhemska träd genom introduktion av ett nytt trädslag. Bestämmelser som avser att hindra detta finns i en särskild regeringsförordning om införsel av växter . Det är naturligtvis inte bara av intresse för naturvården att överväga miljöeffekterna före introduktion av ett ffrämmande trädslag. All växtodling innebär ett risktagande, och man måste väga nytta mot risk. Här gäller samma krav på hänsyn som ställs på alla skogsbruksåtgärder. En ny trädart får t.ex. inte utgöra ett hot mot vår inhemska flora och fauna. Risken för spridning till skogliga referensområden eller andra skyddade naturliga ekosystem måste begränsas. Detta framgår av skogsvårdslagstiftningen. När det särskilt gäller contortatallen är kunskaperna varken fullständiga eller tillräckliga i dag. Då den nya skogsvårdslagen beslutades år 1979 betonades detta särskilt, och restriktioner som tidigare inte hade funnits infördes. De regler som i dag gäller bygger både på forskningsresultat och på riskbedömningar som grundar sig på praktiska erfarenheter. Inför 1979 års beslut att tillåta endast en begränsad och kontrollerad introduktion av arten gjordes bedömningen att contortatallen inte skulle medföra någon påtaglig olägenhet från allmän miljösynpunkt. År 1987 skärptes skogsvårdslagstiftningens krav på skogsodlingar med contortatall. Bakgrunden var de oroande svampskador som drabbade contortatall i kärva klimatlägen i norra Sverige. Nu gäller att alltför stora sammanhängande arealer med enbart contortatall skall undvikas. Det är förbjudet att använda contortatall i södra Sverige och i kärva klimatlägen. Bestånden får inte vara större än 80 hektar. Contortatallen får inte planteras närmare nationalparker och naturreservat än en kilometer. Det skall alltid finnas ett inslag av inhemska trädslag i bestånd med contortatall. För närvarande pågår en kartläggning av de svampskador som drabbat både inhemsk tall och contortatall. Skogsstyrelsen kommer att närmare pröva skadeutvecklingen och ta ställning i frågan på nytt under innevarande år. Andra främmande trädslag förekommer i dag nästan enbart i försöksverksamhet. Om en storskalig satsning på något utländskt trädslag, t.ex. svartgran, skulle föreslås finns det, som jag ser det, anledning att mycket tidigare fästa större vikt vid miljökonsekvenserna än vad som gjordes då contortatallen introducerades.

Herr talman! Jag tackar ministern för redogörelsen för farorna med att införa främmande trädslag i skogen, för det var ju egentligen en redogörelse över riskerna. Jag fick inget svar på mina frågor. Den ena frågan gällde om utplantering av t.ex. contortatall är förenlig med ståndpunkterna inom IUCN, där Sverige är medlem. Den andra frågan gällde om ministern tänker tillåta en fortsatt utplantering. Jag tyckte att ministerns argumentation stärkte min inställning, att det faktiskt inte är förenligt med synpunkterna inom IUCN att plantera ut contorta. I skriften Translocation of living organisms från september 1987 förklaras Internationella naturvårdsunionens inställning. Man har där delat upp olika typer av biotoper i tre olika klasser. En klass gäller semi-natural habitat. Det är en typ biotop som den svenska skogen kan anses utgöra. Där står — det är alltså samma skrift som Carl Frick hänvisade till: ”No alien species should be introduced into a semi-natural habitat unless there are exceptional reasons for doing so, and only when the operation has been comprehensively investigated and carefully planned in advance. A semi-natural habitat is one which has been detectably changed by man's actions or one which is managed by man, but still resembles a natural habitat in the diversity of its species and the complexity of their interrelationships.” Det är precis som den svenska skogen är. Vilka starka skäl kan det egentligen finnas för att plantera ut contorta? Vilka miljökonsekvensbedömningar har gjorts? Jag tycker att ministern redan har svarat att det inte gjorts några miljökonsekvensbedömningar. Ändå fortsätter utplanteringen. Ministern säger i sitt svar att införande av främmande trädslag måste föregås av studier av både virkesproduktion och miljökonsekvenser. När det gäller virkesproduktion har det gjorts studier men inte när det gäller miljökonsekvenser. Ministern säger också att det måste göras en allsidig bedömning av nyttan och riskerna. Det har inte gjorts någon allsidig bedömning. De ekologiska konsekvenserna är inte alls beaktade. Sedan säger ministern att kunskaperna när det gäller contortatallen är varken fullständiga eller tillräckliga. Ändå vill inte ministern stoppa en fortsatt utplantering. Skogsnäringen är en mycket långsiktig näring. Det är inte fråga om bara de ekologiska riskerna utan även de ekonomiska. Om vi fortsätter på detta sätt kommer vi kanske att ha upp till 10 96 av contortatall. Vad händer om vi får ett bakslag? Vi har redan fått ett bakslag i kärva klimatlägen, så att vi har fått stoppa utplantering där. Contortan skulle ju bli räddningen så att man skulle kunna bedriva skogsbruk även i de fjällnära känsliga skogarna. Men det fungerade helt enkelt inte. Beträffande de ekologiska konsekvenserna vill jag fråga: Vad kommer de täta bestånden att betyda för andra arter? Det vet man mycket litet om. Än så länge är det väldigt långt mellan de olika bestånden. Men vad kommer att hända när vi får ännu mera contortatall utplanterad? De negativa konsekvenserna har i andra länder visat sig efter väldigt lång tid. I Skottland har contortaplanteringarna drabbats av svåra insektsangrepp, så att man måste bedriva ett skogsbruk med betydligt mer kemikalier. På Nya Zeeland har contortan vandrat in i naturreservat, så att man måste röja där. Visserligen får man inte plantera contorta så nära naturreservat i Sverige, men det finns inga barriärer som hindrar att contortan vandrar in ändå. Tidigare sade skogsfolk att contortan inte självföryngrar sig så effektivt. Nu vet man att det inte är så. Contortan kan självsprida sig mycket effektivt. Det är en viktig princip att man tar reda på förhållandena så mycket som möjligt innan man genomför sådana här förändringar i naturen. Egentligen kräver en majoritet av riksdagspartierna miljökonsekvensbeskrivningar i dag. Det bara socialdemokraterna som inte gör det. Trots det fortsätter utplantering av contorta. Jag skulle vilja fråga representanter för de partier som är för miljökonsekvensbeskrivningar: Varför stödde ni inte miljöpartiet och vpk i jordbruksutskottet när vi sade att vi vet alldeles för litet för att fortsätta plantera ut contorta? Sammanfattningsvis kan jag säga att på min första fråga om den svenska politiken är förenlig med synen inom IUCN, den internationella naturvårdsunionen, har ministern indirekt svarat nej. Ministern har också svarat nej indirekt på min fråga huruvida utplanteringen skall fortsätta, eftersom ministern inte har sagt att den skall stoppas. Det är tydligen så att Sverige medvetet bryter mot sina åtaganden.

Herr talman! Skogen ger råvaror. Men skogen ger också sysselsättning och exportinkomster som stärker vår bytesbalans. För de allra flesta svenskar är dock skogen mycket mer än ett virkesförråd och en högrest tall mycket mer än en timmerstock på rot. Skogen är en biotop, ett hemvist för älgar och ormbunkar men även för sällsynta mossor och utrotningshotade hackspettar. På något enstaka ställe där det finns berghyllor är skogen också t.o.m. ett hemvist för pilgrimsfalken. Skogsbruket skall bedrivas rationellt. Men samtidigt måste man ta hänsyn till det faktum att skogen fyller många funktioner både för naturen och för oss människor. Sådana hänsyn kan innebära att de mest radikala metoderna inte tillämpas i områden som har särskilda natureller friluftsvärden, att hyggenas storlek begränsas — att man låter bli att avverka i vissa känsliga områden — och att ursprungliga skogstyper bevaras. Nu är det också angeläget att införandet av nya starkt markomvandlande brukningsmetoder t.ex. föregås av grundliga miljökonsekvensanalyser. Vi i folkpartiet har under många år upprepat vårt krav på miljökonsekvensanalyser, eftersom vi vill att effekterna på miljön av de olika ingreppen och brukningsmetoderna skall kunna klarläggas. I normalfallet skall detta naturligtvis ske innan åtgärder vidtas. I flera fall har vi i folkpartiet t.o.m. ansett att det inte är tillräckligt med analyser. I stället måste en prövning enligt miljöskyddslagen till. Senast i januari i år upprepade vi vårt krav på miljökonsekvensanalyser. Vi vill alltså ha noggranna miljökonsekvensanalyser före införandet — till skillnad från vad som gäller contortan, som redan har införts i vårt land — av ett fftämmande trädslag i Sverige. Med tanke på vad jordbruksministern sade tidigare här måste han faktiskt också svara på frågan om det inte nu finns skäl att ställa krav på noggranna miljökonsekvensanalyser vid införandet av främmande trädslag i Sverige.

Herr talman! Contortatallen är inte det enda exemplet på storskalig inplantering av främmande trädslag i Sverige. Under decennier har vi planterat ut barrträd av främmande proveniens i vårt land. Det är säkert mycket olyckligt för vår miljö som nedsmutsas alltmer. Känsligheten när det gäller biologiska störningar blir mycket stor i och med de här främmande träden, träd som är anpassade till helt andra klimatiska förhållanden än de som gäller i Sverige. Vi har alltså all anledning att följa IUCN:s rekommendationer och avstå från inplantering av främmande växtmaterial. Således är det dags att stoppa den här verksamheten. Jag är mycket förvånad över jordbruksministerns medgivande, att vi inte har vare sig fullständiga eller tillräckliga kunskaper i dag om contortatallen. Det tyder på att okunskapen också är stor i fråga om andra trädslag. Det förstärker verkligen min oro. Således finns det all anledning att definitivt stoppa introduktionen av främmande trädslag och att följa TUCN:s regler. Så till Anders Castberger. Han talar utomordentligt varmt och kärleksfullt om behovet av miljökonsekvensbeskrivningar och om deras fantastiska betydelse vid introduktionen av främmande trädslag. Men nog hade det varit klädsamt om Anders Castberger hade samtyckt med oss i miljöpartiet och dem i vpk som i jordbruksutskottet ville stoppa utplanteringen av contortan. Det skulle ha varit logiskt, med tanke på Anders Castbergers resonemang här alldeles nyss.